Herr talman! Jag vill börja med att tacka socialministern för svaret. Jag tycker dock att det kanske inte beskriver verkligheten riktigt rätt. Det var tidningen Expressens artikelserie som först fäste min uppmärksamhet på hur svårt människor verkligen hade det. De visste under lång tid inte om sin sjukdom, och de kunde därför inte heller skydda sina anhöriga. Hela den här hanteringen har tagit alltför lång tid, och den verkar ha skötts på ett undermåligt sätt. När de smittade fick insikt om sin situation gjorde samhället till en början ingenting för att underlätta för dem. Tvärtom verkade det som om man den gången försökte spara pengar. En kvinna berättar t.ex. hur hennes make flera gånger insjuknade, och de undrade vad det kunde vara. När de slutligen fick besked att han hade smittats av HIV-infekterat blod vid en blodtransfusion var det för sent att skydda makan, även hon var smittad. Mannen dog för någon tid sedan, kvinnan vet att hon bara har månader kvar att leva. Hon går i ständig ängslan för att inte kunna klara sin ekonomi, inte kunna bo kvar i sitt hus och kanske inte orka flytta. Det upprörde mig att läsa socialminister Ingela Thaléns brevsvar till Expressen där hon sade att landstingen har tecknat en patientförsäkring och att patienter som har drabbats av allvarliga komplikationer skall kunna få hjälp. Den ersättningen låg på 34 000-90 000 kr. Men 34 000 kr. är faktiskt en mycket dålig hjälp från samhället när man vet att man inte har lång tid kvar och när så mycket kostar extra — resor, sjukvård och mediciner.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Jag är precis som Birgit Henriksson inte speciellt nöjd med svaret. Jag anser att det är otillbörligt att såsom Ingela Thalén gör försöka hänga upp allting på patientförsäkringen.

Jag tycker att det är otillbörligt att i dessa fall endast hänvisa till att det finns en patientförsäkring och att dessa människor får processa den normala vägen. I de flesta fall har de kanske bara tre år kvar att leva, och då borde man snabbt kunna kompensera dem så att dessa tre år i varje fall inte skulle behöva innebära att människorna skall gå i ekonomisk ångest. När man vet att ens tid är så pass begränsad kan det hända att man vill göra saker som normalt kan göras i ett längre perspektiv.
Herr talman! Två saker slår mig omedelbart när jag hör frågeställarna. De säger att socialministerns svar inte beskriver verkligheten, och sedan hänvisar man till en artikel i Expressen. Då måste jag fråga: Var tror frågeställarna att jag har hämtat mina kunskaper någonstans? Först och främst kommenterar jag inte enskilda ärenden — inte här i riksdagen, men framför allt inte tagna ur tidningsartiklar, och alldeles speciellt inte när det rör sig om utomordentligt besvärliga situationer för människor som har drabbats av HIV vid blodtransfusioner. Det som framgår av mitt svar är det som gäller. Först och främst har de berörda fått en förstagångsersättning på 90 000 kr. Några fick något mindre. Därutöver har de fått 145 000 kr. Utöver detta betalas livränta och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Men i första hand är det inte de ekonomiska problemen som är de svåra. De svåra problemen är ensamheten, utsattheten, svårigheten att få kontakt med den vanliga stödfunktionen som man har rätt till och som alla andra kan nå. Det beror på att myterna kring HIV och aids i samhället är så stora. Vi skall komma ihåg att den debatt som vi för nu om HIV och aids har sitt ursprung i 80-talets mitt, då oerhörda skräckvisioner spreds om denna smitta. Många människor blev i onödan dödsförskräckta och vågade inte ha kontakter. Vi har från departementets sida och hos socialstyrelsen skaffat fram per sonliga kontakter åt dessa familjer. Jag skall själv i en snar framtid ha överläggningar med bl.a. föreningen.
Herr talman! Vad vi har att utgå från är de reportage där människor själva har framträtt och beskrivit sin situation. De har berättat om hur svårt de har haft att få hjälp från samhället, hur rädda alla har varit på mottagningar — även inom den sjukvård de har varit tvingade att vända sig till. Vi har en monopolsjukvård, och det finns ingen annanstans dit människor kan vända sig. De har också berättat hur de har fått arbeta och slåss och att det är först efter det att tidningsartiklar har skrivits som de har fått den extra hjälpen. Jag understryker att just de utsatta och de som behöver hjälp är de som ett välfärdssamhälle skall se till att hjälpa. Det är de utsatta, de som utan egen förskyllan har blivit smittade på detta sätt som samhället är skyldigt att i första hand ge en så dräglig tillvaro som någonsin är möjligt, eftersom man vet att denna smitta leder till döden och ingen bot finns.
Herr talman! Ingela Thalén sade i början av sitt inlägg att hon anklagades av oss för att inte säga sanningen. Jag har inte anklagat Ingela Thalén för det. Däremot har jag sagt att jag tycker att när människor drabbas på det sätt som dessa människor har blivit drabbade på, bör samhället kunna gå in med mycket snabba åtgärder. Det är inte rimligt att dessa människor skall behöva agera i många år i en utdragen försäkringsprocess. De åren skulle de kunna få använda på ett bättre sätt. De skulle kunna få en ekonomisk gottgörelse snabbt. Det är så uppenbart att det är sjukvårdens fel, det är dessa människor som har drabbats, och de har en relativt kort tid kvar att leva. Det är fel att resonera som Ingela Thalén gör, att HIV skall behandlas som vilken annan skada och sjukdom som helst som har uppstått på grund av felbehandling. Jag tycker att man måste visa flexibilitet.
Herr talman! Riksdagen har alldeles nyligen uttalat att denna typ av frågor skall skötas inom ramen för patientförsäkringen. Regeringen har naturligtvis ingen annan möjlighet att göra annat än det som riksdagen har beslutat. Vad jag menar med att se detta i historiens ljus är — som frågeställarna även har tagit upp — att de som i mitten av 80-talet fick klart för sig att de var drabbade av denna smitta levde då i en omvärld där många hade skrämts halvt ihjäl på grund av att debatten var så hårdhänt. Nu har, tack och lov, debatten och diskussionen blivit mer nyanserad. Handläggare, omgivningen, vänner och bekanta vet mera och kan därmed vara till ett större stöd. Vi skall, och det tycker jag också att man gör, ge ekonomiskt stöd till dessa människor. Men vad vi framför allt skall göra är att ge ett mänskligt stöd. Där tycker jag att vi har mycket kvar att göra.
Herr talman! Bl.a. av den orsaken tog jag upp denna fråga. Jag tror att frågan mår bra av att debatteras. Men jag förstår fortfarande inte den njugghet man visar just detta begränsade antal människor. I slutet av socialministerns svar framgår det att ”-——- de som tillfogas behandlingseller läkemedelsskador generellt sett skall vara berättigade till påtagligt högre ersättning för ideell skada än andra människor som oförskyllt drabbas ---”. Men här drabbas man inte av en skada som man går och dras med. Här drabbas man av en skada som leder fram till döden. Jag är rädd för att om våra ersättningar är för njugga kommer vi att få ett system som påminner om det som finns i USA med stämningar, rättegångar och fruktansvärt höga skadeståndskrav och med en tråkig utveckling av sjukvårdssektorn. Jag tror att det är viktigt att man ser över hela denna fråga.
Herr talman! Ingela Thalén försöker nu tala om att det är mänskligt stöd som skall ges. Det tycker naturligtvis alla, det är vi överens om. Men det är inte det som frågorna i första hand handlar om. När dessa drabbade människor får processa försäkringsrättsligt under lång tid, står det i sig i motsats till ett mänskligt stöd. Dessa frågor skulle kunna lösas utomordentligt fort för att kraft skulle kunna ägnas åt mänskligt stöd. Ingela Thalén säger vidare att riksdagen har gjort vissa uttalanden. Det är riktigt. Men det hindrar inte regeringen från att ta initiativ om det visar sig att de beslut som är fattade inte alls är bra. Regeringen gör ju det stup i ett. Regeringen har möjligheter att ta initiativ för att fatta andra beslut än vad som hittills har fattats. Jag tycker inte att denna fråga har skötts speciellt bra.
Herr talman! Jag vill återkomma till detta med processandet. Så fort det har klarlagts att det rör sig om denna smitta behöver man inte processa för att få ut dessa medel. Dessutom kan man, om man så begär, få ut dessa medel i förtid för att täcka kostnader för resor, medicin, läkarbesök, få ersättning för sveda och värk osv. Som jag tidigare sade betalas utöver detta ut en livränta när de smittade inte längre kan arbeta i samma utsträckning som tidigare. Det stora bekymret för några av de människor som har varit berörda av diskussionen har visat sig vara att det har varit svårt att få en egen, högst personlig kontakt. Frågan om hur man skall lösa problemet med ett ”personligt ombud” som kan vara till stöd och hjälp har jag tagit upp i anslutning till en diskussion med socialstyrelsen och också i anslutning till en diskussion med de berördas egen förening. Men de ekonomiska stöden skall man inte behöva processa om.
Herr talman! Jag är glad över att höra det. Men dessa ersättningsanspråk behöver kunna tillgodoses mycket smidigare. Ett faktum är att dessa människor kände sig utlämnade, hjälplösa, och de var mycket bekymrade för sin ekonomi. Det var därför som man startade föreningen och genom den drev fram den extra ersättningen, som man efter många om och men äntligen fick. Då hade man väntat länge, några hade redan avlidit. I framtiden måste detta, när någonting oförutsett och opåverkbart för den enskilde inträffar, kunna hanteras så smidigt att välfärdssamhället inte lägger onödig sten på bördan, utan åtminstone bidrar till att befria dessa sjuka människor från de svårigheterna. Det är också till hjälp. Sedan skall vi självfallet genom en diskussion se till att inte fjärma människor från samhället. Jag instämmer i att det är en svår sak.
Herr talman! Det som Ingela Thalén sade senast var positivt, att man nu skall försöka handlägga den här typen av ärenden mycket snabbare. Verkligheten för de människor som berörs av den här frågan är ju att det nu har gått mer än tio år sedan de första drabbades och att det fortfarande finns människor som inte är nöjda med vad som har gjorts. Jag kan hysa förståelse för deras synpunkter, därför att många av dem har, frånsett att de är smittade av HIV, hamnat i svårigheter och andra trångmål — ekonomiska och liknande — som de annars inte skulle ha behövt hamna i. Men utifrån det som Ingela Thalén nu sade tror jag att man kan förvänta sig att om något liknande — förhoppningsvis blir det inte aktuellt — skulle hända har man bestämt sig för en bättre handläggning än den som hitintills har skett.

Herr talman! Göran Åstrand har bett mig precisera ett uttalande om sjukvård och barnomsorg som jag gjorde i mitt förstamajtal. Han önskar veta om det skall uppfattas så att det bara är vi socialdemokrater som vill ha sjukvård och barnomsorg. Dessutom önskar han en precisering som närmare anger i antal anställda och i miljarder kronor vad som menas med att inte vilja ha sjukvård och barnomsorg. Alla partier i riksdagen vill ha hälsooch sjukvård och barnomsorg. Det som skiljer är hur verksamheten skall bedrivas. Socialdemokraterna vill ha en verksamhet som står under demokratisk kontroll, som är rättvist fördelad över landet och där ålder, kön, sociala förhållanden, inkomst eller bostadsort inte spelar in när det bedöms vilken vård eller barnomsorg människor skall få. Men om man studerar strukturoch finansieringsförslag som några partier presenterat så är en del av de villkor som jag nyss nämnt inte förenliga med dessa förslag. Min kommentar skall inte uppfattas som att det enbart är socialdemokraterna som vill ha hälsooch sjukvård och barnomsorg.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som går ut på att statsrådet backar, vilket jag får acceptera. Men man kan fråga sig varför statsrådet på första maj talar om för svenska folket att när socialdemokraterna vill satsa på sjukvård och barnomsorg har man vissa problem och då blir det köer. Jag satt i min bil och lyssnade till Ingela Thalén. Först blev jag ledsen och tänkte att det inte var klokt att säga på det här viset. Sedan blev jag arg, och det var därför som jag ställde frågan. Jag kan hysa en viss förståelse för om en SSU-are i sitt förstamajtal säger sådant. Vi har alla anledning att notera att vi inte alltid är varsamma med orden. Här rör det sig om landets socialminister som meddelar de 3 500 personerna på Norra Bantorget att socialdemokraterna vill satsa på sjukvård och barnomsorg. De övriga — jag har lyssnat mycket noga och jag kan inte tolka det på annat sätt — vill inte ha någon sjukvård och barnomsorg och då blir det heller inte några köer. Jag har tagit reda på att sjukvården, åldringsvården och barnomsorgen i Sverige sammantaget kostar 300 miljarder kronor. Eftersom jag har ställt min fråga till socialministern skulle jag trots allt vilja ha ett svar på hur mycket man skall satsa för att det i ett förstamajtal skall beskrivas som att man inte satsar någonting.
Herr talman! I mitt förstamajtal, som är utskrivet och går att läsa innantill, finns en passus infogad som inte finns utskriven. Det var en kommentar till en ”streamer” med ett stort moderat symbolmärke på en förbipasserande buss där det stod: Barnomsorgsköer och sjukvårdsköer — socialdemokraterna har gjort sitt. Denna buss-”streamer” kommenterade jag och sade att det finns både kvalitet och något negativt i dessa köer. En kö kan vara en förväntan, men det är negativt att människor måste vänta för att få sin förväntan uppfylld. Ibland kan man ta bort köer genom att inte göra någonting alls. Men man kan också ta bort köer genom att göra mycket. Enligt min uppfattning bör man göra mycket för att minska köerna.
Herr talman! De partier som finns här, moderaterna, centern, folkpartiet, miljöpartiet och även kds, som finns utanför riksdagen, vill satsa uppemot 300 miljarder kronor på sjukvård. Det vill vi alla med litet olika struktur och huvudmän, men alla har ambitionen att sjukvård och barnomsorg skall bli så bra som möjligt. Det är ju något som statsrådet och jag kan vara glada över. Det är en värdegemenskap mellan alla partier i Sverige, att vi vill lösa problemen för människor som har det besvärligt, t.ex. barn, gamla och sjuka. Det är bara metoderna som skiljer. Skall jag då tolka statsrådets svar så, att dessa partier som vill satsa upp emot 300 miljarder kronor kan i ett förstamajtal beskrivas som att de inte vill satsa någonting? I så fall blir jag litet upprörd. Då framstår statsrådet den här gången — liksom när det gäller den berömda barnomsorgsfrågan — litet otydlig. Det blir en sorts målsättning som är ett löfte som ingen riktigt begri per.
Herr talman! Det kan möjligen bero på frågan. I den meningen kan den vara svår att svara på. Som jag alldeles nyss sade vill socialdemokraterna satsa på offentlig verksamhet genom att angripa köer och ohälsa på det sättet att vi vill öka kvaliteten i och utbyggnaden av omsorgen — det må handla om omvårdnad om de gamla eller omsorg om barnen. Det finns i dessa köer både en kvalitet — vi kan göra mer än vad vi kunde för tio år sedan — och någonting negativt: människor måste vänta för att få denna kvalitet tillgodosedd. I det avseendet är dessa köer såväl ett problem som någonting positivt. När man som moderaterna annonserar att socialdemokraterna har gjort sitt tycker jag att det finns all anledning för mig att kommentera det moderata påståendet.
Herr talman! Det är fullt tillåtet. Det är en del av den demokratiska debatten. Den markering som statsrådet gjorde i sitt förstamajtal uppfattade jag att hon nu har bekräftat. Statsrådet har kommenterat denna markering i sitt svar, men på de bägge väsentliga punkterna backar hon. I sitt förstamajtal sade statsrådet att de övriga partierna inte vill satsa någonting. I svaret står det att alla partier vill satsa på hälsooch sjukvård, och vidare heter det: ”Min kommentar skall inte uppfattas som att det enbart är socialdemokraterna som vill ha hälsooch sjukvård — — -.” Det var det svaret som jag ville ha. Det underliga är bara att de som lyssnade på förstamajtalet fick svaret att det bara var socialdemokraterna som ville arbeta med det här. Det var detta som gjorde mig ledsen och arg och det var därför som jag ställde frågan.
Herr talman! De 25 000 personer som stod på Norra Bantorget och lyssnade på mig fick nog inte den uppfattning som Göran Åstrand fick. De fick precis den uppfattning som jag gör mig till tolk för här nu, nämligen att socialdemokraterna är beredda att göra allt för att klara de problem som finns nom hälsooch sjukvården samt barnomsorgen. Hade Göran Åstrand tagit sig tid att läsa mitt förstamajtal hade han också fått det svaret.
Herr talman! Hur många personer det var på Norra Bantorget vet jag inte. Jag har läst polisens rapporter, som säger att det rörde sig om 3 500. Det är möjligt att det var fler. Det intressanta är ändock att det faktiskt är det ansvariga statsrådet som jag diskuterar med. Det ansvariga statsrådet kan inte mena, vilket den sista repliken skulle kunna tyda på, att det bara är socialdemokraterna som vill lösa dessa problem. I så fall blir jag ännu mer upprörd. Då måste det bli en ny fråga till nästa vecka. Det är väl helt självklart att vi alla vill lösa problemen, även om metoderna är olika. Det är bara att titta ut i Europa och se vad som sker i olika länder. Det är bara att titta i Sverige hur de olika partierna försöker finna former för att lösa ett problem som vi tycker att socialdemokraterna har misslyckats med att lösa. Vi vill lösa det så att gamla och sjuka samt barn skall få bättre sjukvård resp. barnomsorg.

Herr talman! Görel Thurdin har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att bistå dem som drabbas av patientförsäkringens ofullkomligheter. Sedan den 1 januari 1975 finns en särskild typ av kollektiv ansvarsförsäkring för sjukvården, kallad Patientförsäkring vid behandlingsskada. Försäkringen meddelas av ett konsortium av försäkringsbolag. Samtliga sjukvårdshuvudmän har frivilligt anslutit sig till försäkringen. Patientförsäkringen utger ersättning enligt skadeståndsrättsliga principer till dem som drabbats av en behandlingsskada inom hälsooch sjukvården. Ersättning lämnas utan att den skadelidande behöver bevisa att skadan vållats genom fel eller försummelse. Eftersom patientförsäkringen är en försäkringsanordning som tillkommit genom avtal mellan privata försäkringsgivare och sjukvårdshuvudmännen i landet kan statsmakterna inte styra utformningen av de villkor som skall gälla vid behandlingsskador. Riksdagen har hittills inte varit beredd att förorda en lösning som innebär särskild lagstiftning om ersättningsrätten vid sådana skador. I förra veckan avslog riksdagen två motioner beträffande ändring av villkoren för patientförsäkringen och en höjning av ersättningsbeloppen från försäkringen. Av lagutskottets betänkande, som godkänts av riksdagen, framgår att försäkringen numera i stort anses motsvara de krav som kan ställas, men att det självfallet kan finnas utrymme för förbättringar . Jag noterar att riksdagen inte heller nu uttalat sig för någon särskild lagreglering av ersättningen vid behandlingsskada. Av lagutskottets betänkande framgår att försäkringsinspektionen nyligen granskat patientförsäkringen. Inspektionen riktade viss kritik mot försäkringen avseende långa handläggningstider och brister i informationen till de skadelidande. Enligt vad jag har inhämtat har patientförsäkringen härefter vidtagit åtgärder för att förbättra verksamheten i dessa avseenden. Den av regeringen tillsatta kommittén för att se över reglerna om ersättning för ideell skada i samband med personskada m.m, har som en av sina huvuduppgifter att överväga om ersättningsnivån vid ideell skada bör höjas . De förslag som kommittén lägger fram kan självfallet, om de godtas, komma att påverka de ersättningar som betalas ut från patientförsäkringen. Jag kan också avslutningsvis nämna att sjukvårdshuvudmännen för närvarande utvärderar patientförsäkringen. Resultatet av detta arbete kommer att redovisas för Landstingsförbundets styrelse i december 1990.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag känner igen svaret. Sedan jag började engagera mig i denna fråga har jag upplevt att man försvarar det gamla systemet och man rättar till en del saker. Man kan dock inte påstå att det är heltäckande ännu. Därför skall jag pröva en annan väg. Jag anser att regeringen skyndsamt bör arbeta fram ett förslag till ett slags omvänd generalklausul till skydd för medborgarna. I dag har vi i skattelagstiftningen t.ex. en generalklausul som säger att även om medborgarna har följt lagen kan han eller hon ha brutit mot intentionerna i lagstiftningen. När samhället däremot åstadkommer stor skada för den enskilde genom felaktig behandling i vården eller genom felaktiga beslut från myndigheter, finns inget fullgott skydd för den oskyldigt drabbade medborgaren. Lagen skyddar här först och främst samhällets institutioner. Jag anser att detta är fel. Jag anser att patientförsäkringen i dag inte alltid ger garanti om hjälp eller fullgott skydd. Den skyddar samhället från dyra insatser när någon t.ex. har blivit felbehandlad. Det är vår skyldighet att följa upp fallen. Vi har nyss haft en debatt här om HIV-smitta som människor har fått i samband med blodtransfusioner. Jag tycker inte att samhället kan köpa sig fritt, även om man givetvis måste ha ett system med ekonomisk ersättning så att människor skall kunna klara sig. Regering och riksdag har ett ansvar här, tycker jag. Det är inte rätt att avvisa det ansvaret. Jag tycker inte att det bara är Landstingsförbundet, försäkringsbolag och företrädare för felaktigt behandlade patienter som skall sitta och förhandla om dessa frågor. Därför frågar jag: Är statsrådet Ingela Thalén beredd att agera för att ta fram en sådan här generalklausul till skydd för människorna?
Herr talman! Under alla omständigheter är jag beredd att titta på vad en generalklausul skulle kunna föra med sig. I andra länder finns dock en del liknande regler. De har fört med sig avarter eller — om man kan säga så — olägenheter, som också har drabbat de enskilda människorna. Jag tror inte att man skall förringa de riskerna. Jag är dock så här på stående fot beredd att säga att jag kan låta departementet titta på frågan. Om det däremot sedan leder till att man tar fram ett förslag om en generalklausul kan jag inte säga nu.
Herr talman! Jag blev mycket glatt överraskad över att ett statsråd så här på stående fot verkligen kan se positivt på ett helt nytt förslag. Vi har ju inte diskuterat den här sortens generalklausul tidigare. I den här frågeomgången känner jag mig nöjd med svaret. Jag ser fram emot att få ta del av vad departementet kommer fram till i den här frågan.
Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig vilka åtgärder i syfte att skydda allmänheten från misstag vid utskrivning av patienter inom den psykiatriska vården som kan förväntas i avvaktan på en proposition i ärendet. Regeringen har i en lagrådsremiss, som för närvarande behandlas i lagrådet, lagt fram ett förslag till en ny lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård. Denna beräknas kunna träda i kraft den 1 januari 1992. I avvaktan på den nya lagstiftningen gäller 1966 års lag om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall . Den är inriktad bl.a. på skydd för allmänheten mot sådana yttringar som våld, som kan vara förbundna med psykiska störningar. En särskild ordning skall tillämpas för utskrivning och permission när det gäller psykiskt störda lagöverträdare. Som exempel kan nämnas att det för försöksutskrivning i dessa fall fordras att det finns särskilda skäl och att det inte medför fara för annans personliga säkerhet. Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt LSPV. Styrelsen är medveten om att problem kan uppkomma i enskilda fall vid frigång, permission eller försöksutskrivning. Man samlar därför in statistik över i vilken omfattning intagna avviker från den klinik där de vårdas. Dessutom följer styrelsen upp alla allvarliga tillbud. Med denna information som underlag för man fortlöpande diskussioner med dem som är ansvariga för den slutna psykiatriska vården för att förhindra att fler situationer av den här typen skall uppkomma. Enligt den erfarenhet som finns av frigång, permissioner och försöksutskrivningar är det mycket sällan som patienterna avviker från fortsatt vård. Det är av stor betydelse att det finns ett gott samarbete över myndigheternas gränser mellan polisen, psykiatrin, socialvården m.m. Frigång, permission och försöksutskrivning är en viktig del av rehabiliteringen av dessa patienter. Det kan naturligtvis vara en svår balansgång för den ansvarige läkaren och utskrivningsnämnden att besluta om sådan tillfällig frihet. De har att ta hänsyn till allmänhetens krav på att skyddas och patientens bästa. Förslaget till ny lagstiftning på området syftar bl.a. till en förbättrad ordning för prövning av frågor om utskrivning m.m. när det gäller psykiskt störda patienter som begått t.ex. allvarliga våldsbrott. Jag ser för dagen ingen anledning för regeringen att vidta några ytterligare åtgärder. Jag kommer självfallet att följa utvecklingen noga.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är mycket utförligt. Samtidigt häpnar jag över särskilt en passus i det, nämligen den som handlar om att det skulle vara mycket sällan som patienter avviker från fortsatt vård. Var och en som har minnen från förra sommaren erinrar sig att praktiskt taget alla intagna på en av de slutna avdelningarna då var ute i frihet. Det finns ytterligare en dimension i denna fråga. Det är inte bara under själva vårdtiden som brottslingar, överlämnade till sluten psykiatrisk vård, kommer ut i frihet och gör sig skyldiga till nya våldsbrott. Det är också så, att vårdtiderna genomgående är korta — mycket kortare än de påföljder i form av fängelsestraff som döms ut för de brottslingar som inte har turen att hamna i den slutna psykiatriska vården. Jag är förvånad över att statsrådet inte instämmer i min propå om att det föreligger ett behov av åtgärder också i avvaktan på propositionen, eftersom beslutet med anledning av denna ju inte förväntas träda i kraft förrän 1992. Jag vill fråga socialministern hur hon upplever sitt ansvar när farliga psykpatienter rymmer. Hur upplever statsrådet styckmördarens flykt? Jag talar nu om den man som rymde från Sidsjön där han hade frigång trots att han för mindre än två år sedan mördade en yngre man - ett styckmord, ett lustmord. Nu har väldiga polisresurser satts in för att finna denne man som tros befinna sig i Köpenhamn. Han är farlig för allmänheten.
Herr talman! Nu vidgar Göthe Knutson sin frågeställning till frågan hur jag bedömer det faktum att man fattar olika beslut i domstolarna när det gäller tidsbestämda och icke tidsbestämda straff. Jag kan inte kommentera den frågan. Så till frågan om hur jag reagerar på sådana olyckor som rymningar är. Jag reagerar naturligtvis personligen utomordentligt starkt. Det är min mycket bestämda uppfattning att socialstyrelsen som tillsynsmyndighet måste agera kraftfullt när sådana saker inträffar. Jag vill ändå poängtera: Trots det utomordentligt allvarliga fall som redovisats här och trots det allvar som ligger i att sådana här saker inträffar så är det bara mellan 2 och 3 26 av samtliga intagna som avvikit och inte kommit tillbaka vid den tidpunkt då de skulle ha kommit tillbaka. Tack och lov, får man väl säga, så förekommer detta i stort sett relativt sällan. Jag ser mycket allvarligt på de fall som förekommer.
Herr talman! Utifrån den rapportering som sker har vi alltså en annan bild av det som händer under den tid då dessa personer är under vård. Men vi skall också komma ihåg, vilket jag påminde om, alla dem som efter bara sex månader eller tidigare kommer ut och som då gör sig skyldiga till nya brott. Detta innebär att jag för in ytterligare en aspekt på frågan i diskussionen. Jag är tacksam för att statsrådet berörde den som inte omfattades av min fråga tidigare. Men det här hör i alla fall till bilden. Jag kan erinra om att det under denna vår har inträffat flera fall då brottslingar som suttit av sluten vård, så att säga, kommit ut och gjort sig skyldiga till nya brott: mord och dråp. Detta ger mig anledning att också hävda uppfattningen att vi måste förändra hela lagstiftningen. Det måste vara rimligt att påföljden blir densamma även om vederbörande har dömts till psykiatrisk vård, alltså påföljd i form av fängelse där man bokstavligt talat låser in dem som är farliga. Det som nu har skett och sker är utomordentligt oroväckande och bl.a. är föräldrar till småpojkar mycket upprörda över rymningen från Sidsjön.

Herr talman! Margit Gennser har frågat mig om jag i det aviserade förslaget om införande av en arbetsgivarperiod för sjukersättning avser att pröva ett förslag till besvärsprövning med dubbla instansordningar med tanke på tidigare dåliga erfarenheter av dubbla instansvägar. Arbetet med en lagrådsremiss med förslag till lag om sjuklön pågår för närvarande inom regeringskansliet. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att svara på frågor om detaljer i detta arbete utan får i stället hänvisa till lagrådsremissen, som beräknas kunna presenteras inom några veckor.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Att det skulle vara kort hade jag förutsatt. Anledningen till att jag ställde frågan var att det är bättre att förekomma än att förekommas. Det är bättre att vi tar upp debatten nu innan allting är färdigt och svårt att ändra på. Man är inom kasserörelsen mycket bekymrad över vad man fått ta del av om en splittrad rättslig prövning. Man vet att man haft stora problem när det gäller körkortsärenden. Vi vet att tre justitieministrar försökt ändra denna ordning men tyvärr gått bet på det. Människor som sitter som nämndemän i tingsrätterna säger att dessa saker nog kunde föras samman, dvs. avgörandet i brottmål och indragningen av körkort. Det är svårt att ändra fattade beslut, även om det vore klokt att göra så. Dessutom är AD överbelastad. Jag har alltså radat upp en mängd argument, det kanske lagrådet också kommer att göra fastän med ett annat språk och på annat sätt. Är egentligen inte dessa argument mycket relevanta, fru Thalén, och borde de inte beaktas?
Herr talman! En del av det som Margit Gennser berör finns naturligtvis med i diskussionen när man gör bedömningar om hur man skall hantera frågor kring instansordningen. Huruvida man kommer till det resultat som Margit Gennser önskar kan jag inte lova. Jag kan ändå säga att den diskussion som Margit Gennser för också förs i resonemangen kring hur man skall bedöma dessa frågor.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för detta. Det är bra, för det visar att man i alla fall gör en ordentlig prövning. Det kanske också lugnar kassornas personal. Det är väldigt viktigt att vi beaktar detta. Det är viktigt att vi diskuterar dessa frågor nu, så att man verkligen kan se sakerna från många olika utgångspunkter.
Herr talman! Margit Gennser har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att få fram realistiskt material för den treåriga budgetprövningen. Frågan är ställd mot bakgrund av regeringens aviserade förslag om lagfäst sjuklön för de 14 första dagarna av en sjukperiod och förslagets påverkan på införande av lokala sjukförsäkringsregister vid försäkringskassorna samt datainspektionens syn på sådana register. Låt mig först konstatera att behovet av lokala sjukförsäkringsregister inte förändras om lagfäst sjuklön införs. För att vidta förebyggande åtgärder och bedriva en effektiv rehabilitering behöver försäkringskassorna ha tillgång till ett ordentligt kunskapsunderlag. Som jag tidigare tagit upp i mitt svar på Marianne Jönssons interpellation om integritetsskyddet och FAS 90-projektet så anser jag att lokala sjukförsäkringsregister skall regleras i en registerlag. Jag kommer inom kort att föreslå regeringen att ge direktiv till ett särskilt utredningsuppdrag i syfte att ta fram förslag till utformning av en registerlag. Innan riksdagen har tagit ställning till en sådan lag kommer de 26 lokalkontor hos försäkringskassorna som skall utgöra pilotkontor i det här avseendet inte att få tillgång till lokala sjukförsäkringsregister. När det gäller behovet av underlag för riksförsäkringsverkets och försäkringskassornas treårsbudgetar vill jag hänvisa till att en lagrådsremiss med förslag till sjuklön beräknas kunna presenteras inom några veckor. Detta är känt för riksförsäkringsverket. Några särskilda åtgärder för att uppmärksamma verket på förhållandet behövs således inte.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Min huvudfråga var egentligen inte den som handlar om FAS 90-projektet. Det är en väldigt viktig fråga, och det är viktigt att klara av frågorna kring registret. Datainspektionen har sagt sitt. Den stora frågan är egentligen följande: Hur skall försäkringskassorna och riksförsäkringsverket klara av att få fram budgetmaterial för en fördjupad budgetprövning, som egentligen skall sträcka sig över tre år, när de egentligen inte vet riktigt hur förhållandena skall se ut, eftersom propositionen inte har lagts fram? Jag har suttit som suppleant i försäkringskassan i Malmö. Vi har där behandlat budgetpapper osv., och det finns oerhört många frågetecken. Hur skall arbetet ändras? Hur kommer bemanningen att ändras? Hur kommer kompetenskraven att ändras? Allt detta påverkar sedan riksförsäkringsverkets och försäkringskassornas resultatredovisning. Man hade väntat sig att det hade funnits en bättre framförhållning och att förslag hade funnits med i kompletteringspropositionen när det gäller dessa förändringar, vilka ju måste ske. Då hade man haft en bättre planeringstid. Hur har regeringen egentligen tänkt sig detta? Det finns ju en fortsättning. Året efter en fördjupad prövning skall det ju ske mycket mer slentrianmässiga prövningar. Får man helt enkelt räkna med att riksförsäkringsverket även året därpå måste göra en fördjupad budget, eftersom arbetsförhållandena helt kommer att ändras?
Herr talman! Med all säkerhet kommer myndigheterna och verken, när de gör sin första treårsbudget — även om de startar det första året med en fördjupad treårsbudget — att få räkna med att de även under det andra året i den första treårsomgången får fördjupa sig något mer än när treårsbudgeteringen kommer in i en mer normal cykel i en myndighets eller ett verks hantering. När en sådan förändring som en lagfäst sjuklön för 14 dagar skall göras är det klart att det med all säkerhet krävs litet större uppmärksamhet även under det andra året. Men enligt den information som jag hittills har fått av riksförsäkringsverket, där jag har varit senast under förmiddagen i dag, har det inte anmälts några alltför stora komplikationer kring den treåriga budgethanteringen.
Herr talman! Detta var mycket intressant. Det låter som om man från statsrådshåll menar att det även under det andra året får ske någon form av fördjupad prövning. Jag har inte fått den uppfattningen när jag har suttit i utredningen för ny budgetproposition. Men det är en mycket väsentlig upplysning att även vi här i riksdagen sannolikt måste vara beredda på att få betydligt mer djupgående budgetmaterial från väldigt många fler områden än vad man kanske har räknat med. Det kommer att betyda ökad belastning under de följande riksdagsåren. Men det är ju bra att vi är förberedda.
Herr talman! Jag tycker att Margit Gennser skulle lyssna litet mer på det som jag säger. Jag tror nämligen att det är en mycket stor skillnad mellan att göra det första årets fördjupade treårsbudget, dvs. när man går in i detta för första gången då litet större uppmärksamhet får ägnas även åt det andra hållet, och att göra fördjupade budgetprövningar två år i rad. Jag tror att man alltid, när man övergår till nya system, måste ägna stor uppmärksamhet åt övergångarna, oavsett om man gör stora förändringar i verksamheten eller inte. Det är i varje fall min erfarenhet av den här typen av budgetövergångar.
Herr talman! Det är alldeles klart att när man ändrar på systemen får man både positiva och negativa effekter. Det är besvärligt, men å andra sidan blir faktiskt kreativiteten litet större. Men det är naturligtvis mycket litet motive rande att syssla med en fördjupad prövning och mitt i processen få helt nya signaler. Sedan måste man antagligen tänka om och vara mycket djupgående även under det andra året. Där finns det alltså ett mycket stort problem. Det vore bra om regeringen, när den skall göra sådana stora ändringar, lägger fram propositionerna tidigare. Det hade gått bättre om regeringen hade lagt fram en ordentlig finansplan i januari, vilket en regering bör göra.
Herr talman! Man kan naturligtvis alltid se treårsbudgetar som problem. Men kan också vända på det och se treårsbudgetar som möjligheter, även om man får ägna dem stor uppmärksamhet.
Herr talman! Ja visst, jag tycker att treårsbudgetar är en alldeles utmärkt metod, men jag anser att man av dem som styr måste förvänta sig att de ger så riktiga och så tidiga signaler som möjligt. Omtänkandet hade alltså kunnat börja redan hösten 1989. Det hade varit möjligt för regeringen att befinna sig litet längre fram när den presenterade finansplanen, så att denna hade varit en finansplan i ordets verkliga bemärkelse. Regeringen skulle då ha underlättat detta arbete och ökat motivationen bland försäkringskassorna och antagligen även hos riksförsäkringsverket.

Herr talman! Marianne Samuelsson har med anledning av tidningsuppgifter om planer på ett kolkraftverk i Polen ställt följande fråga till statsministern: Om de pågående förhandlingarna leder till resultat, hur påverkas koldioxidtaket av beslutet, och tänker svenska staten gå in med krediter? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den svenska regeringen medverkar inte i någon planering av kolkraftverk i Polen där den producerade energin sedan skulle överföras till Sverige. Regeringen deltar inte i förhandlingar om något sådant projekt. Frågan bygger således på felaktiga förutsättningar. Vid utformningen av energioch miljöpolitiken bör hänsyn tas till en miljöpåverkan som vår elanvändning orsakar, oavsett var elkraften produceras. Import av el från exempelvis Polen är inte ett sätt att klara de svenska miljömålen.
Herr talman! Först vill jag tacka för svaret, som dock bekräftar mina farhågor, nämligen att det ligger ganska mycket i det som har sagts om att Sve rige faktiskt är inblandat i planer på ett kolkraftverk i Polen. Visserligen säger miljöministern att det inte är aktuellt med någon elöverföring till Sverige. Men det är ingenting som bekräftar att det inte skulle vara aktuellt med vare sig svenska krediter eller svensk medverkan vid byggande av kolkraftverk. Det finns alldeles för mycket i tidningsuppgifterna som talar för att det inte är fråga om bara rykten. Jag har i dag varit i kontakt med miljödepartementet i Finland. Personer från miljödepartementet bekräftar att de har hört dessa diskussioner när de har varit i Polen. Det är i så fall bara att beklaga att Sverige, med sitt engagemang, tänker bidra till ännu mer koldioxidutsläpp. Jag skulle gärna vilja ha svar på följande fråga: Kommer Sverige att använda sina biståndsmedel för att bygga kolkraftverk i Polen?
Herr talman! Jag har också tagit del av de finska tidningsuppgifterna om detta, och jag har även på annat sätt utforskat saken. Det är nämligen fullständigt stolliga påståenden. Det skulle ju vara kriminellt om vi i Sverige skulle belasta Polens miljö med ytterligare utsläpp av miljöfarliga ämnen för vår egen elproduktion. Jag vill alldeles bestämt dementera och ta avstånd från allt detta tal. Det har jag också gjort i media omedelbart som detta kom på tal. Vad som har diskuterats är något helt annat, nämligen att vi skulle hjälpa Polen att få tillgång till en teknik för landets egen energiförsörjning som radikalt skulle kunna minska utsläppen i Polen — utsläppen drabbar för övrigt även oss i Sverige, men naturligtvis drabbar de Polen mest — och som skulle ersätta urusla anläggningar som finns i Polen. Krediter för sådana anläggningar är över huvud taget inte aktuella. Däremot skulle svenska företag kunna gå in i joint venture-verksamhet i Polen och därmed medverka till att teknik som är bättre än den som Polen i dag använder överförs dit. Detta diskuterar vi för övrigt även med andra stater i Östeuropa för att vi skall minska utsläppen från den elförsörjning dessa länder behöver för sina egna ändamål. Något annat är över huvud taget inte aktuellt och kommer inte heller att bli det.
Herr talman! Det låter bra. Men hur är det egentligen? Polackerna säger själva att man i nuläget inte har något behov av ökad elproduktion. Man har tillräckligt med elenergi. Det är alltså enligt de uppgifter som hittills har framkommit fråga om ett nybygge, inte fråga om att gå in och rena befintliga anläggningar eller att satsa på den betydligt miljövänligare vattenkraft som det finns gott om i Polen och som det finns stora möjligheter att utveckla.
Herr talman! Oavsett om man behöver mer energi eller inte behöver man lägga ner ett stort antal dåliga anläggningar, som inte borde gå en dag till, och ersätta dem med nya. Det kommer inte att räcka med att sätta filter på gamla urdåliga anläggningar, utan man behöver radikalt förnya sitt energisystem. En annan sak som är oerhört viktig i samarbetet är att effektivisera elanvändningen, få bort det enorma slöseri som beror på att man använder sig av gamla och uttjänta anläggningar. Det handlar alltså om någonting helt annat än vad som då och då påstås i debatten. Jag vill säga till Marianne Samuelsson att jag har upplevt det så att rykten av den här typen förs fram av kärnkraftslobbyn både i Sverige och i angränsande länder som ett led i kampanjen för svensk kärnkraft. Medverka inte i den, Marianne Samuelsson!

Herr talman! Görel Thurdin har frågat industriministern om regeringen är beredd att såväl i internationella organ som på annat sätt verka för att driften vid kärnkraftverket i Greifswald i DDR stoppas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Från svensk sida driver vi konsekvent linjen att kärnkraftsverk, för att få drivas, skall uppfylla minst de säkerhetskrav som fastlagts internationellt och att denna uppfattning förs fram både i internationella sammanhang och vid våra bilaterala kontakter. En svensk delegation med experter från statens kärnkraftinspektion, strålskyddsinstitutet och miljöoch energidepartementet besökte i början av mars i år de östtyska myndigheterna. Myndigheterna i de båda länderna kom då överens om att ytterligare stärka informationsutbytet kring händelser vid de kärntekniska anläggningarna i resp. land. Den svenska delegationen gjorde också ett besök i Greifswald för att på plats diskutera säkerhetsläget vid dessa reaktorer. Den officiella säkerhetsgranskning av Greifswaldreaktorerna som genomförs av västoch östtyska experter är nu i sitt slutskede. Skulle denna visa att säkerhetsnivån inte kan höjas till en internationellt godtagbar nivå, utgår jag från att reaktorerna snarast läggs ned. Vid flera olika tillfällen har jag tagit upp kärnsäkerhetsfrågorna med miljöministrarna i både Östtyskland och Västtyskland. Jag har inbjudit den östtyske miljöministern att besöka Sverige i augusti i år för samtal om miljöoch kärnsäkerhetsfrågor. Vi har kommit överens om att vid detta tillfälle särskilt ta upp frågan om säkerheten vid kärnkraftverket i Greifswald. Han har lovat att lämna en utförlig redovisning om hur säkerhetsarbetet vid kärnkraftverket fortskrider.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det känns väldigt hotfullt mellan varven när vi anar att den här sortens anläggningar innebär stora säkerhetsrisker. Vi har ju tidigare varit litet extra utsatta i och med Tjernobylolyckan, och den är ständigt kvar i ens minne. Jag känner till det avtal om stärkt informationsutbyte som nämns. Det är bra att man utbyter information, för förutsättningen för att man skall kunna agera är naturligtvis att man känner till saker och ting. I svaret läser jag att den östtyske miljöministern kommer hit i augusti. Det är några månader dit. Samtidigt har tydligen östtyska och västtyska experter sagt att kärnkraftverket i Greifswald bör stängas omedelbart. Då får jag en känsla av att vi i Sverige inte tycker att det är så väldigt bråttom. Vi skall invänta miljöministerns besök innan vi eventuellt agerar. Det tycker jag inte är tillfredsställande. Det talas om att granskningsarbetet nu är i slutskede. Jag vet inte när detta slutskede inträffar, men efter de uppgifter som vi har fått från experter vill jag fråga om miljöminister Birgitta Dahl, när hon har den här informationen, är beredd att ögonblickligen framställa krav från svensk sida på att kärnkraftverket skall stängas.
Herr talman! Om Görel Thurdin fick den uppfattningen att det finns tveksamhet på denna punkt eller förekommer långhalning vill jag omedelbart dementera detta. Vi hade en rätt omfattande debatt här i riksdagen den 16 mars, där jag redovisade hur långt vi då hade kommit och också lovade att vi så snart den nya östtyska regeringen fanns på plats skulle ta kontakter. Jag redovisade vidare att det faktiskt redan hade skett en viss arbetsfördelning mellan Västtyskland och Sverige när det gäller att hjälpa till med dessa frågor i Östeuropa, så att Västtyskland hade det närmare samarbetet med Östtyskland och Sverige med Sovjet, Baltikum och Polen. Så informerar vi varandra, Jag har vid upprepade tillfällen haft samtal med både den västyske och den östtyske miljöministern. Den nye östtyske miljöministern hade jag ett ingående samtal med i förra veckan i Bergen kring dessa frågor och framförde naturligtvis att vi anser att de reaktorer som inte fyller säkerhetskraven bör stängas samt att reaktorerna enligt den bedömning som den svenska delegationen gör inte fyller vare sig de internationella eller de svenska kraven. Jag fick då veta att arbetet nu är i slutskedet och att vi under de närmaste veckorna får en redovisning av vad man har kommit fram till. Jag kommer att träffa båda dessa ministrar igen om några veckor vid CFC förhandlingarna i London och då få samtal med dem. Vi kan göra det per telefon också närhelst vi vill, och den möjligheten utnyttjar vi. Den tid som passade den östtyske ministern att komma till Sverige var i augusti. Det är alltså ett led i en process som pågår, där vi har täta kontakter. Jag kan försäkra Görel Thurdin om att vi inte kommer att förlora någon tid i arbetet för att se till att vi får ordning och reda på de missförhållanden som äntligen klarläggs som en följd av den nya öppenheten i östeuropeiska samhällen.
Herr talman! Jag har i det skrivna svaret läst — det har vi i och för sig läst i tidningarna och hört i debatterna tidigare — att det existerar informationsutbyte. Ibland upplever åtminstone en del av oss här i riksdagen att man inte med tillräckligt stor kraft driver kraven. Inför debatten i riksdagen i mars om denna fråga hade SKI uttalat att det totalt förekommit ca 124 tillbud i Greifswaldsreaktorerna och att de var av normal karaktär och till omfattning ungefär motsvarande vad som sker i de svenska reaktorerna. Då blir man naturligtvis inte särskilt mycket lugnare när man samtidigt får veta att dessa reaktorer är katastrofalt dåliga.
Herr talman! Jag skulle vilja säga — och där anser jag mig stå på säker grund — att det som kallas för tillbud i svenska reaktorer hittills och där man ingriper ligger på en betydligt lägre farlighetsnivå. Vi ingriper mycket tidigare. Det tycker jag är bra. De samtal som jag hade med den nye östtyske miljöministern var utomordentligt öppenhjärtiga. Han kritiserade själv mycket kraftfullt förhållandena såsom de hade varit tidigare. Han förklarade att man nu är beredd att göra helt andra insatser. Det är inget tal om något annat än att ett stort antal av de reaktorer som finns i Östeuropa inte uppfyller säkerhetskraven och inte borde gå.
Herr talman! Jag måste få ställa en fråga till: Har SKI med andra ord på något sätt förringat händelserna när det gäller Greifswaldsreaktorerna i jämförelse med de svenska? Det vore i så fall olyckligt.
Herr talman! På intet sätt. Man har tvärtom framhållit att de här reaktorerna inte uppfyller säkerhetskraven och att de inte skulle tillåtas vara i drift här i Sverige. Nu väntar man alltså på slutredovisningen när det gäller den gemensamma östoch västtyska granskningen, som kommer att presenteras inom de närmaste veckorna. Det kan inte uteslutas att vi till följd av denna granskning får se handling inom en mycket snar framtid. Jag kan försäkra att varken myndigheterna eller jag själv som ansvarig i regeringen förringar situationen — tvärtom!
Herr talman! När väl den här rapporteringen är klarlagd från de östoch västtyska experterna och vi får del av den och det visar sig att reaktorerna ögonblickligen bör stängas ser jag fram emot att information kommer oss till handa om att miljöministern i Sverige har tagit ett kraftfullt initiativ för en stängning av reaktorerna.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att medverka till åtgärder, så att skånska fotbollsklubbar även fortsättningsvis kan driva sin verksamhet i oförändrad omfattning. Jag vill först framhålla att jag anser att idrottsrörelsen fyller en mycket viktig funktion i det svenska samhället. Det är angeläget att såväl staten som kommunerna stödjer idrottsrörelsen. I regeringens förslag till det andra steget i skattereformen sägs det också att reformens effekter för folkrörelserna inkl. idrottsrörelsen bör följas upp med särskild uppmärksamhet. Skulle det vid en sådan genomgång visa sig att icke avsedda effekter uppkommer, bör självfallet motverkande åtgärder vidtas. Dessa bör redovisas senast i 1991 års budgetproposition. I avvaktan på resultatet av utvärderingen är det inte aktuellt att vidta några särskilda åtgärder.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
I de kommuner där vi moderater hade ett dominerande inflytande lovade vi ändå att i våra budgetar åstadkomma kompensation för det här bortfallet. Nu, fem år senare, gäller det en skatteomläggning som kommer att få lika stora konsekvenser som de som utmålades vid den aktuella tidpunkten. Några exempel: Malmö FF kommer att förlora 500 000 kr., och en liten förening i Malmö med stor verksamhet bland ungdomar, Husie IF, kommer att förlora 40 000 kr. Okej, den stora klubben kan nog klara detta. Men den lilla föreningen med 90 knattelag har ingen som helst chans att kompensera bortfallet. Statsrådet säger att en utvärdering skall göras och att man skall få kompensation om det här får icke önskvärda effekter. Men redan i dag är det många som så att säga knackar på dörren och ber om kompensation i förtid. Jag vill fråga: Kan statsrådet garantera att den förlust som föreningar av det här slaget — och det gäller inte bara i Skåne utan i hela Sverige — drabbas av i och med skatteomläggningen kommer att kompenseras fullt ut, eller får man bara delvis kompensation? Om man bara får delvis kompensation, innebär det att en mycket viktig verksamhet bland barn och ungdom kommer att minska i omfattning på grund av skatteomläggningen.
Herr talman! Det moderata förslag som här åberopades av Sten Andersson i Malmö syftade till en indragning av en viss typ av stöd som tidigare hade utgått till idrottsrörelsen. Men något sådant förslag finns det inte i det här sammanhanget. Vad som diskuteras är en skattereform som vi genomför därför att vi är övertygade om att den får mycket positiva effekter för det svenska samhället, för svensk ekonomi och därmed faktiskt också ytterst för idrottsrörelsen. Vi har erfarit i debatten hur siffror kastas fram över hur stora förluster som idrottsrörelsen skulle drabbas av till följd av skattereformen. Jag hävdar att de beräkningarna är mycket dåligt underbyggda. Man utgår från ett material som är alldeles för bristfälligt för att kunna ligga till grund för politiska beslut i Sveriges riksdag. Om vi skall fatta beslut om ändringar av stödet till idrottsrörelsen i framtiden, måste vi ha ett mycket bättre underlag än det som vi hittills har kunnat se. Det är vår avsikt att genom en utvärdering skaffa oss det underlaget. Dessutom har vi lagt fast en tidsram för detta arbete. Om vi drar slutsatsen att det behövs kompenserande åtgärder, skall vi lägga fram förslag härom senast i 1991 års budgetproposition. Jag menar att alla rimliga krav som kan ställas när det gäller att värna idrottsrörelsen uppfylls i och med detta.
Herr talman! Jag skall inte lära statsrådet historia. Men faktum är att vad vi moderater ville 1985 var att det beslut skulle fullföljas som riksdagen hade fattat om att det är kommunerna som skall stå för den lokala verksamheten i detta sammanhang. Statsrådet uttalar sig om de siffror som figurerar i debatten. Men jag har för mig att den främste företrädaren för idrottsverksamheten har sagt att det här kommer att kosta 500 milj.kr. I den lilla förening i Malmö, Husie IF, som förlorar 40 000 kr. har man — det gäller i och för sig inte ekonomer — gjort dessa uträkningar på basis av den information som har gått ut. I dag ser man ingen som helst möjlighet att klara detta. Statsrådet säger att man skall få kompensation och hänvisar till skatteomläggningen. De fördelar som skatteomläggningen innebär gör att det blir plus minus noll, och kanske t.o.m. plus. Jag skall framföra detta. Men vi lär väl få facit på hur det här utfaller om ett år. Det skall bli intressant att se om statsrådet då är lika frikostig som nu.
Herr talman! Jag vill ännu en gång understryka att det är omöjligt för mig att bedöma de siffror som Sten Andersson i Malmö redovisar i sin fråga. Det finns ju inte något som helst underlag som visar hur beloppen har räknats fram. De mycket större tal som har nämnts när det gäller hur mycket idrottsrörelsen totalt sett skulle påverkas är, menar jag, klart otillräckligt underbyggda. Siffrorna bygger på mycket grova beräkningar som har gjorts på basis av ett litet urval. En rad antaganden har gjorts som är för djärva för att det skulle gå att dra slutsatser på riksnivå. Den socialdemokratiska regeringen finner det uteslutet att lägga fram förslag i Sveriges riksdag som är baserade på ett så bristfälligt underlag. Jag vet inte om Sten Andersson har en annan uppfattning om vilket underlag som krävs för att staten skall ta på sig ansvaret för nya utgifter. Här, liksom på alla andra områden, är det nödvändigt att vi skaffar oss ett ordentligt underlag innan vi skrider till beslut.
Herr talman! Malmö FF är en mycket välskött stor internationell fotbollsförening. I dess ledning sitter ledande företagare och ekonomer. Dessa har gjort nämnda uträkningar på basis av den information som de fått. Nu kan problemet emellertid lösas genom att man säljer spelare till utlandet. Men det var väl ändå inte meningen med skatteomläggningen.

Herr talman! Barbro Sandberg har frågat mig om reseförmåner som pensionerade SJ-anställda åtnjuter skall beskattas i framtiden. I regeringens förslag till det andra steget i skattereformen föreslås att den nuvarande skattefriheten för reseförmåner för anställda i trafikeller resebyråföretag slopas. Avsikten är att åstadkomma en neutral beskattning, så att beskattningsresultatet blir detsamma oavsett om den anställde fått lönen i pengar och köpt sig det som förmånen avser eller om denne får förmånen direkt från arbetsgivaren. Av de allmänna principerna för förmånsbeskattningen följer att förmåner som utgår på grund av tidigare anställning är skattepliktiga. Även tidigare SJ-anställdas fria resor blir således skattepliktiga. Motsvarande resonemang gäller även pensionsförmåner som intjänas under viss tid men som inte beskattas förrän de utbetalas. Jag vill dock i sammanhanget påpeka att sedvanliga rabatter som håller sig på en rimlig nivå även i framtiden skall vara skattefria. Slutligen vill jag framhålla att skattereformen i alla delar bygger på en överenskommelse mellan folkpartiet och regeringen.
Herr talman! Jag tackar för svaret och uttrycker min besvikelse å de gamla trotjänarnas vägnar. Min fråga gäller människor som redan har gått i pension, och det är en grupp som successivt kommer att försvinna. Det är alltså inte bara ekonomiska motiv som kan ligga bakom det negativa svaret. Hur tänker man då gå till väga? Dessa människor reser troligen väldigt olika; en del reser inte alls, därför att de helt enkelt inte orkar, medan andra reser ganska mycket. Att de som är yrkesverksamma i dag skall betala skatt för sina förmåner ifrågasätter jag inte — det är hela idén med skattereformen, som statsrådet sade, att alla inkomster skall beskattas. De som är yrkesaktiva i dag kommer med all säkerhet att förhandlingsvägen kompensera sig för att de blir av med dessa förmåner, men pensionärer har ingen förhandlingsrätt. Dessutom hade de flesta av dessa pensionärer inte heller någon förhandlingsrätt eller strejkrätt när de var aktiva. För en tid sedan sade någon i TV apropå pension till Hans Holmér att staten måste ta ansvar för sina anställda. Har staten ett större ansvar för höga tjänstemän, som dessutom har misstänks ha begått brott, än för SJ-anställda, som troget har tjänat sin arbetsgivare? Dessutom har jag förstått att Hans Holmér är fullt arbetsför. Skulle det inte vara en bättre lösning, Erik Åsbrink, att ge dessa pensionärer ett frikort som gäller livet ut? Då kommer man också ifrån administrationskostnaderna. Jag vill till sist säga att jag är medveten om att skattereformen bygger på en överenskommelse mellan båda våra partier, men det garanterar inte att vissa små detaljer kan ha förbisetts.
Herr talman! Jag tänker lämna Hans Holmér utanför den här debatten, som bör begränsas till att avse det frågan gäller, nämligen den skattemässiga behandlingen av SJ-anställdas fribiljetter. Om svaret var överraskande eller en besvikelse för Barbro Sandberg, hade det kunnat undvikas om hon hade tagit kontakt med Anne Wibble, Kjell Johansson eller någon annan av de folkpartister som aktivt har deltagit i utarbetandet av skattereformen och som, när vi nu till sist de facto är färdiga, i alla delar ställer sig bakom det förslag som ligger. Barbro Sandberg sade också att det finns en skillnad mellan de yrkesaktiva och pensionärerna. De yrkesaktiva skulle kunna förhandla sig till en kompensation. men det kan inte pensionärerna göra. Denna åtgärd, att beskatta förmåner som tidigare har varit obeskattade, är en av många åtgärder — låt vara att det här är en liten del — som syftar till att finansiera en jättelik sänkning av inkomstskatten. Det är en reform som totalt sett är finansierad och som nästa år innebär en ökning av hushållens köpkraft med i genomsnitt ett par procent. Att det skulle behövas någon särskild kompensation, antingen för yrkesaktiva eller för pensionärer, för olika inslag i skattereformen är en felaktig uppfattning. Kompensationen utgår i form av en mycket kraftig sänkning av inkomstskatten. Slutligen vill jag säga att det inte är så att det skulle gynna chefer att skatt nu införs på tidigare obeskattade förmåner. All erfarenhet och tillgänglig statistik visar att det är chefer, framför allt i det privata näringslivet men inte lika mycket inom den offentliga sektorn. som åtnjuter de stora obeskattade eller lågbeskattade förmånerna. Därför är det också en fördelningspolitiskt rättvis åtgärd att införa full beskattning av olika löneförmåner.
Herr talman! Jag instämmer i den sista kommentaren, dvs. att alla löneförmåner skall beskattas. Det är inte det min fråga gäller, utan det är att de som redan har tjänat in denna förmån beskattas retroaktivt. De kommer inte heller att få någon jättelik skattesänkning, som statsrådet talade om. Jag vill också påpeka att jag har varit i kontakt med Anne Wibble vid åtskilliga tillfällen just i denna fråga, och det svar jag har fått från henne är att hon inte har fått gehör för detta. Pensionärerna får alltså inte någon större skattesänkning. Vi vet inte hur kompensationen kommer att utgå till dem som är yrkesaktiva, men vi vet att fackförbund i olika sammanhang redan är ute och talar om kompensation, Jag tycker inte heller att vi som arbetar i dag skall ha någon kompensation, därför att vi får kompensation genom skattesänkningen. Däremot tycker jag fortfarande att dessa pensionärer borde få behålla fribiljetterna så länge de lever.
Herr talman! Även pensionärerna får del av skattereformen — även pensionärerna får sänkt inkomstskatt. I vissa fall utgår förbättringar av andra förmåner, som höjda kommunala bostadstillägg och höjda pensionstillskott, På samma sätt som löntagarna är de flesta pensionärer vinnare genom skattereformen, så det finns ingen principiell skillnad mellan olika grupper i det avseendet. Det här är inte någon retroaktiv lagstiftning, lika litet som det är retroaktivitet att beskattningen av pensioner generellt sett ändras. Beskattningen ändras av en mängd inkomster som är fastställda i det förgångna, utan att detta är retroaktivitet i skattelagstiftningens mening. Slutligen vill jag säga att påståendet att det här skulle vara en fråga som folkpartiet har drivit och inte fått gehör för är felaktigt. Jag har inte deltagit i några sådana diskussioner. Det viktiga är att båda partierna nu får stå bakom uppgörelsen, så som den ser ut, utan att hänvisa till vad som kan ha skett i en tidigare förhandling.
Herr talman! Frågan gäller även fribiljetter för familjemedlemmar, som kanske bara har en vanlig grundpension, och de får definitivt inte någon skattesänkning i detta sammanhang. Jag vill påpeka att jag också står bakom mitt partis agerande i skattefrågan. Det har dock kunnat göras undantag i vissa andra hänseenden, och det här är en så liten fråga att det kunde göras undantag även för denna grupp. Det stjälper inte skattereformen om dessa pensionärer får frikort för resten av sin livstid.
Herr talman! Det här är möjligen en liten fråga. Skattereformen består av en mängd små frågor och ett mindre antal stora frågor, och till sist måste man bestämma sig. Vi har nu gjort upp i alla delar om skattereformen, och även folkpartiet står bakom förslaget i denna del. Det är riktigt att pensionärer som inte betalar någon inkomstskatt i dag självfallet inte kan få glädje av sänkt inkomstskatt, men de kommer i gengäld att få glädje av höjda kommunala bostadstillägg och förbättrade pensionstillskott. Även de omfattas av förbättringar som följer av skattereformen.
Herr talman! Erik Åsbrink borde veta att statspensionärer inte har några kommunala bostadstillägg.
Herr talman! I de nya regler om kapitaltäckningskrav för banker och andra kreditinstitut som trädde i kraft den 1 februari i år finns en övergångsbestämmelse om kapitalkravet för fordringar på försäkringsbolag. Övergångsbestämmelsen innebär att fordringar på försäkringsbolag under år 1990 är jämställda med fordringar på t.ex. banker. Håkan Hansson har — som jag har uppfattat hans fråga — frågat mig om regeringen kommer att lägga fram förslag till förlängning av denna övergångsreglering. Vid sin behandling av kapitaltäckningskraven uttalade riksdagen att det var angeläget att regeringen verkade för en ändring av de internationellt överenskomna regler som den svenska lagstiftningen bygger på . Regeringen har initierat frågan via de kanaler som står till buds och avser att även i fortsättningen bevaka frågan. För närvarande förefaller det dock inte troligt att någon ändring av de internationella överenskommelserna skall ske inom de närmaste åren. Som framhölls i propositionen kan Sverige inte på sikt ha regler som i viktiga avseenden avviker från vad som gäller internationellt . Som läget är nu, är det därför inte möjligt att lägga fram något sådant förslag som Håkan Hansson har efterlyst.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det var klart, men gick inte i den riktning som jag hade önskat. Såväl regeringen i sin proposition, när vi behandlade de här ärendena i höstas, som ett enigt utskott, och därmed också riksdagen, uttalade behovet av att finna former för att komma till rätta med de konkurrenssnedvridande effekterna som antagandet av de nya kapitaltäckningsreglerna innebär för försäkringsbolagen. Precis som statsrådet själv sade lades det också fram ett förslag om införande av en temporär dispens gällande även för 1990.

Jag behöver inte utveckla detta närmare för statsrådet Åsbrink, som väl känner till det. Detta är en bransch som har blivit stor, inte bara i Sverige utan även internationellt. Det finns nu även propåer från andra länder gentemot Baselkommittén att ändra dessa regler så att det blir lika för bankoch försäkringsbolag. Jag vill avsluta detta inlägg med en fråga: Är det inte rimligt att Sverige, som är ett litet i land i detta sammanhang, väntar med att ändra till de nya reglerna i avvaktan på vad som sker internationellt?
Herr talman! Faktum är att regeringen, i enlighet med det som den utfäst sig att göra, har sonderat vad som sker internationellt på det här området. När propositionen lades fram förra hösten rådde inte full klarhet om vad EG stod i begrepp att göra. Nu har vi mer information. Man har inom EG slutligen enats om hur man vill agera på detta område. Något sådant undantag som vi här talar om har inte varit aktuellt. Vi har också sonderat på andra håll. Jag kan nämna att vi via bankinspektionen fortsätter att undersöka vilka möjligheter som finns. Närmast äger ett möte rum i månadsskiftet maj-juni i den s.k. Baselkommittén. Där kommer den här frågan på nytt att tas upp. Men det är alldeles klart att de indikationer vi har fått från EG och andra håll innebär att man är nöjd med nuvarande reglering och inte finner anledning till någon ändring. I det perspektivet ser jag inga möjligheter att i dag utlova några förändringar eller någon förlängning av den specialreglering som vi har haft för 1990.
Herr talman! Det är bra att de här kanalerna hålls vid liv. Statsrådet talade om indikationer. Jag hoppas verkligen att regeringen också är pådrivande i de här kontakterna. Danskarna är mycket pådrivande. Norrmännen har i stort sett bestämt vad de vill göra. Fransmännen agerar också i frågan. Även internationella organ som International Credit Insurance Association, som är en stor internationell organisation för många av de länder som ingår i Baselkommittén, agerar. Jag kan inte hjälpa att jag tycker att det ligger litet flathet i agerandet. Tiden går och vi har ett halvår på oss tills de nya reglerna träder i kraft. Jag förmodar att statsrådet väl känner till de effekter som reglerna kommer att få i branschen när de väl träder i kraft.
Herr talman! Ja, det har kommit till vår kännedom nyligen att man i Norge har lagt fram ett förslag som skulle innebära att man jämställer fordran mot försäkringsbolag med fordran mot bank. Vi har ännu inte haft möjlighet att studera hur det förslaget är konstruerat. Men man måste ända ställa sig frågan om en sådan konstruktion skulle vara förenlig med Baselkommitténs och EGs bestämmelser på dessa områden. Den frågan återstår att pröva. Självfallet skall och bör Sverige vara aktivt i det här sammanhanget. Det har vi också varit i hög grad genom våra representanter. Men självfallet är våra möjligheter, som ett litet land bland många länder, att påverka utformningen av reglerna begränsade. Vi kan inte heller räkna med att vi varaktigt skall kunna ha regler som markant avviker från vad alla andra länder har fastställt på det här området. Det är det pris som vi får betala för att delta i harmoniseringen på detta område.
Herr talman! Jag inser självfallet att det är ett tagande och ett givande i en harmonisering. Men det som jag konstaterar är att det finns en kraft i gång i många andra länder, vilka vill gå i riktning mot den lösning som föreligger i Sverige i dag, nämligen en likabehandling mellan bankoch försäkringsbolag. Vi vet att Baselkommittén inte har arbetat färdigt och att saker är på gång på detta område. I det sammanhanget ter det sig litet märkligt att vi i Sverige skall röra oss i en riktning som både EG och Baselkommittén på sikt uppenbart kommer att vända bort från. I det sammanhanget tycker jag att det varit på sin plats att vi i Sverige — för det har andra länder kunnat göra, vare sig vi pratar om Baselkommittén eller EG — hade lyckats få igenom dispens och undantag. I och för sig kan man ge ett års dispens i taget. Men jag tycker att det vore rimligt att vi i Sverige kunde uppnå en tills vidare-lösning, så att branschen får litet lugn och ro.
Herr talman! Håkan Hansson talar om en riktning som Baselkommittén skulle komma att röra sig i. Då måste jag säga att Håkan Hansson har mer information om framtiden än jag. De indikationer vi har tyder på raka motsatsen, att det i det överväldigande flertalet av länderna inom EG och inom Baselkommittén inte finns något intresse av att ändra reglerna i den riktning som åsyftas. Detta gör att det, enligt den information som vi efter bästa förmåga har kunnat inhämta, för närvarande inte finns några tecken som tyder på att vi kan få starkare stöd för en ändring i denna riktning. Sverige är ett av de få länder som har drivit den här frågan. Det är inte motsatsen som gäller. Vi är ganska ensamma om detta.
Herr talman! När jag påtalade den här riktningen var det ett referat ur den proposition som utskottet hade att behandla i höstas. I så fall har utvecklingen blivit mer pessimistisk på senare tid. Till grund för utskottsbetänkandet låg att ett sådant här arbete fortgick. Vi trodde också att det var skälet till förlängningen med ett år av övergångsbestämmelserna. Jag vill bara återigen konstatera att vi uppenbarligen går i en riktning som andra länder håller på att lämna. Vi bortser från det internationella engagemang som tydligen är på gång. Det organ jag nämnde tidigare, ICIA, har i dagarna en konferens. 22 länder och många av Baselkommittéländerna ingår. Man diskuterar dessa frågor. Därför tycker jag, statsrådet Åsbrink, att det vore på sin plats att man innan året är slut på något sätt återkommer med förslag som tillfredsställer branschen någorlunda.
Herr talman! Jag kan inte utlova något sådant förslag senare i år. Det är fortfarande inte överensstämmande med vår information att ett antal andra länder nu rör sig i en annan riktning. Vore det på det sättet skulle problemet vara mycket mindre. Då skulle vi enkelt kunna ansluta oss till detta. Men all den information vi har, och den senaste har vi inhämtat i dag, tyder på att det finns ett mycket begränsat intresse för detta inom EG och inom Baselkommittén för närvarande. Men jag lovar att vi skall fortsätta att bevaka den här frågan genom våra representanter i Baselkommittén och på andra sätt.
Herr talman! Det låter bra att ni gör det. Jag vill bara avsluta med att säga att jag tror att det också vore mycket välgörande för branschen att få något besked. Det jag tror talar för vad jag säger är att — som både statsrådet och jag vet — försäkringsbranschen och bankbranschen i sig internationellt håller på att glida samman. Då vore det ganska märkligt om inte samma kapitaltäckningsregler skulle gälla för dem.

Herr talman! Sonja Rembo har frågat finansministern från vilket datum regeringen avser att föreslå att den särskilda investeringsskatten på byggnadsarbeten i Göteborgsområdet skall upphävas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Investeringsskatten på oprioriterade byggnadsarbeten infördes i Göteborgsområdet med verkan fr.o.m. den 9 februari i år. Regeringen har i kompletteringspropositionen konstaterat att detta lett till att en dämpning av överhettningen i Göteborgsområdet inträtt och att investeringsskatten i Göteborgsområdet därför bör kunna begränsas till att gälla endast fram till hösten 1990. Jag har erfarit att man vid utskottsbehandlingen av kompletteringspropositionen aktualiserat frågan om att redan i vår ta ställning till vid vilken tidpunkt investeringsskatten i Göteborgsområdet bör upphöra . Någon särskild åtgärd från regeringens sida är därför inte aktuell för närvarande.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Den här frågan ställer regeringens planstyrning av byggnadsbranschen i blixtbelysning. Redan ett par timmar efter det att en majoritet här i kammaren röstat för ett införande av den 30-procentiga investeringsskatten på industrioch kontorsbyggande i Göteborgsregionen aviserade regeringen att skatten skulle tas bort. I kompletteringspropositionen står det ”till hösten”. Därefter har det varit tyst. Eftersom riksmötet avslutas om ett par veckor och riksdagen inte återsamlas förrän i oktober fanns det anledning att fråga när regeringen anser att hösten infaller. Regeringen rycker på det här sättet fullständigt undan möjligheterna för den helt sönderreglerade byggbranschen att planera sin verksamhet. Hade inte branschen i februari, inför beslutet om investeringsskatten, kommit i gång med så mycket arbeten som den gjorde, hade arbetslösheten redan nu varit ett faktum. Givetvis kostar sådant här pengar. Priser och hyror drivs upp, och allt detta har förmodligen inte tillfört statskassan någonting — det har inte hjälpt glesbygden, och inte har bostadsbyggandet i Göteborg ökat heller. Däremot finns det en väl befogad oro för sysselsättningsläget i vinter. Enda möjligheten att få stopp på den här särdeles olyckliga skatten är att riksdagen nu agerar. Det är bra att vi nu har fått besked om att så sker. Det är två veckor sedan jag ställde min fråga. Jag kan bara glädja mig åt att regeringen har använt tiden väl. Jag tycker emellertid att det är anmärkningsvärt att riksdagen och allmänheten på det här sättet får besked om vad som försiggår i utskottet. Då kanske vi av statsrådet Åsbrink också skulle kunna få veta från vilken tidpunkt som den här investeringsavgiften, enligt det förslag som finansutskottet avser att förelägga riksdagen, skall upphöra när det gäller Göteborgsområdet.
Fru talman! Jag ser det inte som min uppgift att informera riksdagens ledamöter om vad som pågår i finansutskottet eller något annat utskott. Däremot har jag inhämtat att det nu pågår ett arbete i finansutskottet med den inriktning som jag har redovisat. Någon ytterligare information kan och skall inte jag lämna — för det får Sonja Rembo vända sig till finansutskottet eller avvakta den fortsatta behandlingen där av ärendet. När det sedan gäller själva sakfrågan vill jag säga att förslaget lades fram i ett skede när vi hade en påtaglig överhettning på byggsektorn också i Göteborgsområdet. Som ett led i en aktiv stabiliseringspolitik framlade vi då förslaget om att investeringsskatt skulle tas ut även i Göteborgsområdet. Syftet var inte att få in pengar till statskassan; det var inte av statsfinansiella skäl som vi lade fram förslaget. Syftet var att som ett led i den ekonomiska politisken dämpa överhettningen i en region där det fanns tecken på en sådan. Det är följdriktigt att vi, när överhettningen sedan avtar och arbetsmarknaden på byggsektorn normaliseras, också avvecklar skatten. Det har aldrig varit tal om annat än att den skulle vara temporär. Vad det har varit diskussion om är vid vilken tidpunkt som avvecklingen skall ske. Vi har nu kommit till slutsatsen att en avveckling skall kunna ske tidigare, dvs. någon gång i höst. Det finns alltså ingenting konstigt i detta — det är tvärtom ett uttryck för en aktiv stabiliseringspolitik att vi går till väga på det sättet.
Fru talman! Det är bara det att den överhettning som regeringen påstår fanns i Göteborgsregionen inte fanns. Bostadsbyggandet var icke i gång i Göteborg, på grund av kostnadsläget och på grund av att nödvändiga planer inte kom fram. Statsrådet säger att det inte är hans sak att informera om vad som sker i finansutskottet. Icke desto mindre var det precis det som statsrådet Åsbrink alldeles nyss gjorde. Vi har den regeln att utskotten själva avgör när deras beslut skall publiceras. Men det får bli en sak mellan statsrådet och kollegerna i finansutskottet. Vad jag skulle vilja ha av statsrådet Åsbrink är ett löfte om att regeringen i fortsättningen tänker efter innan den kommer med sina förslag till riksdagen.
Fru talman! Jag bestrider påståendet att det inte rådde någon överhettning på byggsektorn i Göteborg när förslaget lades fram. Det gjorde det visst. Arbetslösheten hade sjunkit till en mycket låg nivå. Det var påtagliga svårigheter att rekrytera arbetskraft, och vi hade också en omfattande inpendling av byggarbetare från andra delar av landet. Situationen har förändrats påtagligt sedan dess. Det är motivet till att vi nu ser en möjlighet att avveckla skatten. Jag kan försäkra Sonja Rembo att regeringen även i fortsättningen kommer att vid behov lägga fram de förslag som är påkallade för att påverka den ekonomiska situationen i landet. Det kan innebära att vi också vidtar åtgärder som har en regionalt begränsad räckvidd, och det kan innebära att vi lägger fram förslag om åtgärder som är begränsade i tiden. Vi kommer inte att dra oss för det även i fortsättningen, om vi anser att det ekonomiska läget motiverar det.
Fru talman! Ja, jag är rädd för att vi kommer att få se fler exempel på den ryckiga byggnadspolitik som vi nu talar om. Det kan när man tittar på bostadsförsörjningsplaner för t.ex. Göteborg förefalla finnas en överhettning. 2 600 lägenheter var inplanerade 1989. Byggandet av ungefär hälften av dem kom i gång. Det visar att de planer som fanns inte kunde hållas. Det berodde inte på brist på arbetskraft — det är ingen bostadsbyggnation i Göteborg som inte har kommit i gång på grund av brist på arbetskraft. Dessutom finns det i dag lediga lägenheter. Era partikolleger i Göteborg reagerade ju också mycket starkt mot den här investeringsskatten, statsrådet Åsbrink. De delade min uppfattning: Det fanns icke någon sådan överhettning som regeringen påstod i Göteborgsregionen. Det är bara tack vare riksdagens agerande nu som den här skatten verkligen kommer bort till hösten.
Fru talman! Den regering som jag ingår i kommer även i fortsättningen att lägga fram förslag om åtgärder när den anser att det är påkallat, t.o.m. om det finns en och annan partivän som har en annan uppfattning i frågan. Att vi är beredda att föra en aktiv ekonomisk politik är ingenting som vi skäms för — det är tvärtom någonting som vi känner stolhet över. Alternati vet — en låt-gå-politik och jättelika skattesänkningar som inte finansieras — är mycket sämre. Det är vi inte beredda att ta ansvar för i det ekonomiska läge som nu råder.
Fru talman! Det är självfallet bra med en aktiv finanspolitik. Men det är ännu bättre med en finanspolitik som grundas på faktiska och kända förhållanden. När det gäller investeringsskatten, som jag nu håller mig till, var förhållandena icke kända och penetrerade av regeringen. På den punkten hade Erik Åsbrinks partikamrater i Göteborg alldeles rätt — det fanns ingen överhettning som behövde dämpas. Tvärtom ser man i byggbranschen — och såg när beslutet fattades — allvarliga problem för sysselsättningen på kort och lång sikt.

Fru talman! Görel Thurdin har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att service och bevakning på tullområdet skall kunna upprätthållas över hela landet. På uppdrag av regeringen pågår ett arbete hos generaltullstyrelsen med att se över tullverkets organisation. Översynen skall beakta förväntade förändringar för tullverksamheten under 1990-talet, främst till följd av datoriseringen av tullprocedurerna vid import och export. Det förslag som Görel Thurdin åsyftar i sin fråga är den utredningsrapport, TOR Etapp 2, som nyligen har avlämnats till generaltullstyrelsen. Enligt vad jag har inhämtat kommer generaltullstyrelsen att redovisa sitt ställningstagande för regeringen den 20 juni 1990. I avvaktan på att generaltullstyrelsen redovisar sitt uppdrag är jag inte beredd att diskutera vilka åtgärder som regeringen därefter kan komma att vidta.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Åsbrink för svaret på min fråga, ett svar som jag också hade väntat mig. I svaret står att regeringen har initierat den översyn som generaltullstyrelsen gör. Det står också att regeringen skall fatta beslut i frågan. Jag tycker faktiskt det är viktigt att vi får veta vad som är på gång. Det är nämligen inte säkert att många av förslagen till nedläggningar, om de genomförs, är särskilt rationella. Jag kan som exempel nämna situationen i Örnsköldsvik, eftersom jag kommer därifrån och snabbt har kunnat få fram material. Man konstaterar att närservicen till mindre ej datoriserade sällanimportörer och sällanexportörer försämrats på orten, därför att de små företagen inte på samma sätt som de stora har möjlighet att svara upp mot datoriseringen. Det konstateras också att nio tjänster skall läggas ned i Örnsköldsvik, medan sex tjänster skall byggas upp i Umeå för att därefter gå till Örnsköldsvik. Örnsköldsvik har betydligt större godsflöde och farttygsanlöp än både Skellefteå och Umeå. Örnsköldsviks kommun har näst Gävle de största hamnarna i Norrland avseende handel med ett godsflöde om 2 miljoner ton per år och 600 fartygsanlöp. Man har krigsmaterieltransporter och transporter av miljöfarligt gods på ett helt annat sätt än vad man har i exempelvis Umeå. Det är enligt min mening viktigt att förmedla till regeringen att framläggandet av sådana här förslag inte kan vara förenliga med god service och bevakning. Dessutom konstaterar jag att man därmed även bidrar till konkurrenshämmande inslag i andra delar av landet. Man tvingar företag att ha färjetrafik enbart på vardagar trots att andra företag från samma hamnar får driva färjetrafik även under helger. Näringsfrihetsombudsmannen har varit inkopplad på detta. Jag frågar således statsrådet Åsbrink om detta är förenligt med god service och bevakning.
Fru talman! Jag vill på nytt hänvisa till att det här är ett arbete som fortfarande pågår inom generaltullstyrelsen. Den har ännu inte redovisat sin rapport för regeringen men kommer att göra det om någon månad. Därefter kommer regeringen att ta ställning till innehållet i rapporten och fatta beslut om frågans fortsatta hantering. Låt mig ändå säga ett par saker. Jag var i Örnsköldsvik för bara några dagar sedan och hade tillfälle att särskilt diskutera frågan i vad mån Örnsköldsvik skulle påverkas av en tänkt, framtida indragning. Jag skall dock inte kommentera den saken nu. Däremot kan jag säga att det inte finns anledning att vara betänksam eller ångra något beträffande frågans hantering hittills. Den statliga verksamheten måste självfallet ses över fortlöpande. När vi nu genomför en omfattande datorisering inom generaltullstyrelsen, som syftar till att ta modern teknik till hjälp för att förbättra och rationalisera verksamheten, måste vi självklart också vara beredda att se över myndighetens organisation och bemanning. Datoriseringen innebär i sig betydande kostnadsökningar på kort sikt. Givetvis måste vi i det sammanhanget se över vilka kostnader och besparingar som kan göras på andra områden. I annat fall uppkommer en situation där vi lägger gammal teknik och kostnaderna för den ovanpå ny teknik och kostnaderna för den. Inte minst med tanke på att det i denna riksdag finns ett antal partier som ständigt predikar nödvändigheten av att hålla tillbaka expansionen av de offentliga utgifterna bör man inte motsätta sig att en sådan fortlöpande omprövning och förnyelse sker.
Fru talman! Jag håller fullständigt med statsrådet Åsbrink om att datoriseringen naturligtvis skall leda till att administrativa tjänster rationaliseras bort. Det är en sak. En annan sak är att lägga ned verksamheter på orter som är direkt beroende av dessa. Det är inte säkert att det är rationellt att lägga ned verksamheter på ett ställe och utöka antalet på andra. Jag hoppas att regeringen även studerar var det finns gott om statliga verksamheter resp. var det är ont om dem. Jag tror det är bättre med en decentraliserad organisation än att centralisera bara för att visa upp att man omorganiserar.
Fru talman! Jag har tagit del av Görel Thurdins synpunkter och skall naturligtvis beakta dem tillsammans med allt annat underlag som vi så småningom kommer att få i denna fråga. Ännu så länge har vi bara massmediala läckor att gå på. Men vi räknar med att om någon månad få ett fylligt underlag från generaltullstyrelsen. Det skall tillsammans med anförda synpunkter utgöra grunden för våra kommande ställningstaganden.
Fru talman! Jag protesterar mot påståendet att mitt material skulle bygga på massmediala läckor. Det grundas i stället på direkta fakta. Det är också därför jag har tagit upp frågan till diskussion. På det sättet tror jag att de synpunkter jag har framfört kommer att beaktas.
Fru talman! Vad jag sade var inte menat som kritik mot Görel Thurdin. Tvärtom tar vi till oss alla synpunkter som vi nu får från olika håll och därmed även Görel Thurdins. Men generaltullstyrelsen har ännu inte framlagt något förslag, och vi avvaktar dess förslag innan vi går vidare i frågan.
Fru talman! Jag har vänt mig till rätt person, eftersom det är regeringen som har lagt fram ett förslag om en utredning. Det är också regeringen som skall fatta beslut. Det gäller att få upp ögonen för vad som pågår och verkligen noggrant beakta fakta samt kanske ge kommunerna större möjligheter att yttra sig än de har haft med tanke på den korta remisstiden.

Fru talman! Birger Andersson har frågat mig om hur stora de kommunala resp. statliga utgiftsökningarna blir för kalenderåret 1991 med anledning av regeringens förslag om att bygga ut bostadsbidragen. Jag har uppskattat kostnaderna under år 1991 för det reformerade bostadsbidragsssytemet till sammanlagt ca 4,4 miljarder kronor. Detta innebär en kostnadsökning med ca 1,5 miljarder kronor. Till kommunernas kostnader för bostadsbidrag lämnas för närvarande statsbidrag med 50 96. Överläggningar har förts mellan regeringen och företrädare för kommunerna om skattereformens effekter för den kommunala sektorn. I årets kompletteringsproposition redovisas förslag till åtgärder i syfte att neutralisera effekterna av 1990 och 1991 års skattereform mellan stat och kommun. Därvid beaktas också de ökade utgifter kommunerna får genom reformeringen av bostadsbidragssystemet.
Fru talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. Jag har ställt tre frågor till bostadsministern som jag får svar på i dag, och de är av ganska principiell karaktär. Liknande frågor skulle kunna ställas till andra departementschefer. Eftersom jag ingår i bostadsutskottet är det naturligt att jag väljer frågor som rör bostadsdepartementets verksamhet. Bostadsministerns svar är kanske inte helt klargörande. Det framgår exempelvis inte att kommunerna gör utbetalningarna under 1991. Det innebär med andra ord att de ligger ute med hela summan under året. Staten betalar 50 Io i statsbidrag i efterskott. Utöver att kommunerna ligger ute med 1,5 miljarder gör de samtidigt ränteförluster som kan beräknas uppgå till ca 100 milj.kr. Det är riktigt, som bostadsministern säger i sitt svar, att den årliga kostnadsökningen blir 750-800 milj.kr. för kommunerna. Jag har tagit upp den här frågan till diskussion därför att många propositioner som kommer till riksdagen enligt min mening inte är fullständiga. Jag vill fråga bostadsministern om han delar min uppfattning, att det i propositionerna klarare bör framgå vilka ekonomiska konsekvenser våra beslut här i riksdagen får för kommunerna.
Fru talman! Som jag sade i mitt svar har det varit överläggningar mellan företrädare för regeringen och för kommunerna om de effekter för den kommunala sektorn som skattereformen och dess olika förslag kommer att få. Vi har i kompletteringspropositionen redovisat hur det påverkar kommunerna. De ökade utgifterna för kommunerna, som blir en följd av reformeringen av bostadsbidragssystemet, beaktas i den redovisning som lämnas i kompletteringspropositionen. Frågan gällde ju om det skulle bli en ökning av de kommunala kostnaderna under året. Jag har svarat på detta och anser för min del att det ganska klart framgår att kommunerna får sina kostnader beaktade när det gäller reformeringen av bostadsbidragssystemet.
Fru talman! Min fråga gällde alltså utgiftsökningarna under kalenderåret 1991, med anledning av att staten betalar ut pengarna i efterskott, alltså nästkommande år. Jag har gått igenom en lista över de ekonomiska konsekvenser som beslu ten här i riksdagen har medfört för kommunerna under 1980-talet. Konsekvenserna är ganska stora. Enligt Kommunförbundet rör det sig om drygt 5 kr. i utdebitering. Jag har kritiserat propositionen, men jag vill vara rättvis mot bostadsministern och säga att den också innehåller många förtjänstfulla saker. Det finns mycket detaljerade upplysningar om vilka effekter de föreslagna höjningarna av bostadsbidragen får för olika hushåll. Det är bra. Men man kan säga att ju större belopp det rör sig om, desto sämre är i allmänhet redovisningen. Det gäller t.ex. räntebidragen. Bostadsministern begär 22,5 miljarder kronor för budgetåret 1990/91, vilket är en kraftig ökning jämfört med budgetpropositionens 17,7 miljarder kronor. Vi får inte veta vilka antaganden som ligger bakom beräkningarna, vilka bundna och rörliga räntor som departementet har kalkylerat med. Som avslutning vill jag säga att det enligt min mening borde vara en mycket tydligare redovisning, vilket skulle medföra en mer meningsfull riksdagsbehandling.

Fru talman! Birger Andersson har frågat mig på vilket sätt regeringen anser att den kommunala bostadsförmedlingen skall finansieras. Kommunerna är enligt lag skyldiga att om det behövs från bostadsförsörjningssynpunkt anordna avgiftsfri bostadsförmedling. Regeringen kan ålägga en kommun att fullgöra sina skyldigheter i detta avseende. Bostadsdepartementet kommer att diskutera frågan om bostadsförmedling med ett antal av de stora kommuner som nu saknar sådan förmedling.
Fru talman! Jag får tacka bostadsministern även för detta svar. Den här frågan är betydligt mindre från ekonomisk synpunkt, men den är kanske viktigare principiellt. Bostadsministern åker runt i landet och talar om att regeringen tänker ålägga kommunerna att inrätta bostadsförmedlingar. Framför mig har jag ett pressmeddelande av den 17 mars. Bostadsministern uttalade sig på följande sätt: ”Vi behöver väl fungerande bostadsförmedlingar i våra kommuner. Det är dags att inrätta förmedlingar i de kommuner som inte har några i dag. Det sade bostadsminister Ulf Lönnqvist när han i dag talade inför hyresgäströrelsen i Västsverige.” Nu framgår av svaret att bostadsministern har börjat att backa litet grand. Det tycker jag är bra, eftersom jag för min del med min kommunalpolitiska erfarenhet — jag vet också att bostadsministern tidigare har sysslat mycket med primärkommunala frågor — litar på våra kommunpolitiker. Varför litar inte bostadsministern på kommunpolitikerna i det här avseendet?
Fru talman! Jag litar självfallet på våra kommunpolitiker. När det gäller frågan om bostadsförmedling vill jag bara stryka under att kommunerna faktiskt enligt lag är skyldiga att inrätta bostadsförmedling, om det behövs från bostadsförsörjningssynpunkt. I en situation där så många av landets kommuner uppvisar brist på bostäder är det ett rimligt servicekrav att invånarna skall kunna ges lika behandling när det gäller förutsättningarna och möjligheterna att få en bostad. Det finns exempel på kommuner där kommuninvånarna får vända sig till 30—40 olika fastighetsägare och bearbeta var och en av dessa för att få bostad. Jag tycker inte att detta är bra från bostadsförsörjningssynpunkt. Det är rimligt att en kommun lämnar sina invånare en bra service på det här området. Det är rimligt, eftersom alla bör ha samma möjlighet att få en bostad. Bostadsförsörjningsläget är i dag på många håll sådant att kommunerna bör inrätta bostadsförmedlingar. Regeringen har möjlighet att ålägga en kommun att göra detta, och det är för att undersöka om det från bostadsförsörjningssynpunkt är nödvändigt och angeläget att inrätta bostadsförmedling som det nu kommer att tas kontakt med vissa stora kommuner.
Fru talman! Jag lägger märke till att bostadsministern har backat från sitt ursprungliga uttalande. Det gläder mig, eftersom jag tycker att vi som sitter i denna kammare bör ha så stort förtroende för våra kommunpolitiker att dessa som befinner sig nära kommuninvånarna skall anses kunna klara problemet själva. Jag har sett samma sammanställning som den bostadsministern talade om och kan säga att det var en del kommuner som inte svarade på enkäten. Till övervägande del rörde det sig om socialdemokratiskt styrda kommuner. Bland de tio största kommunerna som saknade bostadsförmedling har socialdemokraterna ett starkt inflytande i åtta. Det är alltså inte så att de socialdemokratiskt styrda kommunerna är bättre än de icke socialdemokratiskt styrda. Frågorna bör enligt min mening kunna avgöras på kommunal nivå. Jag vill i anslutning till den lag som bostadsministern talade om fråga om bostadsministern är beredd att mjuka upp den bestämmelse som innebär att kommunerna inte får ta ut avgift.
Fru talman! Jag har inte ändrat inställning i den grundläggande frågan om behovet av bostadsförmedlingar. Som jag sagt är jag av den uppfattningen att det i nuvarande bostadsförsörjningsläge är angeläget att det finns väl fungerande bostadsförmedlingar. Däremot kan behovet självfallet variera från kommun till kommun. Därför börjar vi samtalen med de största kommunerna. Det handlar om att undersöka om det finns behov från bostadsförsörjningssynpunkt. Även jag tycker att frågorna bör avgöras på kommunal nivå, och jag hoppas naturligtvis att kommunerna i stor utsträckning skall fatta beslut om inrättande av bostadsförmedling. Självfallet är det regeringens mening att föra samtal med kommunerna oberoende av vilken majoritet som styr i kommunerna.
Fru talman! Jag fick inget svar på min fråga, om bostadsministern är beredd att luckra upp bestämmelsen om att kommunerna skall tillhandahålla avgiftsfri bostadsförmedling. Jag vore tacksam om jag finge höra bostadsministerns synpunkter. Jag är överens med bostadsministern om att det är på primärkommunal nivå som frågorna skall avgöras. Jag tycker alltså inte att regeringsledamöter skall åka runt och ålägga kommunerna någonting. Jag litar både på de socialdemokratiskt styrda kommunerna och på de icke socialdemokratiskt styrda kommunerna och tror att de politiker som är nära kommuninvånarna själva kan avgöra frågan.
Fru talman! Jag vill understryka att jag hänvisar till en i lag stadgad skyldighet. Regeringen har också en skyldighet, vilket framgår av mitt svar. Därför vill vi nu undersöka om bostadsförsörjningsläget i kommunerna visar att det finns ett behov av bostadsförmedling. När det gäller frågan om huruvida kommunen skall få ta ut avgift är min principiella och grundläggande inställning densamma som lagens: bostadsförmedlingen skall vara avgiftsfri. Detta är alltså min grundläggande och principiella inställning. Det rör sig om en service som kommuninvånarna skall ha rätt att kräva. Sedan kan man tänka sig, vilket vissa bostadsförmedlingar har gjort framställningar om, att om servicen vidgas till att omfatta t.ex. bytesverksamhet, andrahandsuthyrning och annat sådant, frågan om avgift kan komma att aktualiseras. När det gäller den grundläggande frågan om rätten till bostadsförmedlingstjänster har jag samma uppfattning som man hade när lagen stiftades: förmedlingen bör vara avgiftsfri.
Fru talman! Här glider bostadsministern litet grand, nämligen när det gäller bytessökande. Han antyder att lagen i detta sammanhang kan ändras och att det kan bli fråga om avgiftsbeläggning. Bostadsministern och jag har litet olika syn på detta. Jag tycker att man på primärkommunal nivå skall få avgöra dessa frågor. Jag litar tydligen mer på kommunala företrädare än vad bostadsministern gör. Jag har den personliga uppfattningen att man i denna fråga är minst lika ansvarsfull i kommunerna som man är på högre nivå. Det vore därför tacksamt om bostadsministern ville medverka till att den passus i lagen som säger att förmedlingen skall vara avgiftsfri togs bort och att kommunerna gavs friheten att själva avgöra.

Fru talman! Birger Andersson har frågat mig när regeringen avser att lägga fram förslag om ett reformerat bostadsfinansieringssystem och vilken finansieringsmodell regeringen avser att välja. Förslag till nytt bostadsfinansieringssystem har presenterats av boendekostnadsutredningen . Förslaget har remissbehandlats. Beredningen av förslaget är ännu inte avslutad. Det är regeringens strävan att snarast möjligt lämna förslag till riksdagen i frågan.
Bostadssektorn får bära en betydande del av finansieringen av den planerade skatteomläggningen. Samtidigt skjuts det aviserade förslaget om ett reformerat bostadsfinansieringssystem på framtiden. Detta innebär att hushållen saknar möjligheter att bedöma utvecklingen av de framtida boendekostnaderna och de effekter skatteomläggningen får i det enskilda fallet. ringssystem, och vilken finansieringsmodell avser regeringen att välja?
Fru talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min tredje fråga. Det hade varit värdefullt om förslaget om en ny bostadsfinansiering hade legat på riksdagens bord samtidigt med skattepropositionerna och proposition 144, som vi nyss talade om. När jag läser bilaga 13 till budgetpropositionen ser jag att bostadsministern ursprungligen hade den ambitionen. Likaså skriver bostadsministern i proposition 144 att han avser att senare under år 1990 återkomma till regeringen med förslag om en ny bostadsfinansiering. Han skriver vidare att han därvid också avser att för år 1991 lägga fram förslag om ett investeringsbidrag vid nyoch ombyggnad av permanenta bostäder som kompensation för den höjning av mervärdeskatten på byggande, varom förslag tidigare har redovisats. Det gläder mig att man nu har kommit så långt i arbetet att det inte dröjer så länge förrän vi får se vad bostadsministern har för uppfattning i denna fråga. Många människor upplever ju i dag en osäkerhet, och de vet inte hur de skall agera inför framtiden. De frågar sig hur bostadskostnaderna kommer att utvecklas. Även om bostadsministern av självklara skäl inte i dag vill gå in på en detaljredovisning av den kommande propositionen vill jag ställa en kompletterande fråga av mer allmän karaktär: Delar bostadsministern min uppfattning att boendet får betala en alltför stor del av skattereformen?
Fru talman! Jag anser att det är angeläget att snarast möjligt komma till riksdagen med förslag om bostadsfinansieringssystemet, eftersom det naturligtvis, som Birger Andersson påpekar, är så att de som står i begrepp att göra investeringar på detta område har behov av att få veta hur framtiden kan komma att te sig. Det är alltså min och regeringens strävan att vi snarast möjligt skall kunna komma till riksdagen med förslag i denna fråga. Birger Andersson ställde också en fråga som inte har med bostadsfinansieringssystemet att göra, utan han för in skattereformen i debatten. Jag vill med anledning av denna fråga mycket kort säga att den del av finansieringen av skattereformen som faller på boendet i förslaget är mindre än den del som utredningarna på sin tid förordade. Regeringen har under arbetet med skattereformen gjort förändringar i förhållande till utredningarnas förslag, och därmed är boendets andel av kostnadstäckningen av skattereformen i dag lägre än vad utredningarna tänkte sig.
Fru talman! Jag vill erinra om att den uppfattning jag här har framfört delas av olika organisationer på bostadsområdet som har tagit kontakt med oss som arbetar inom bostadsutskottet. Hyresgästernas riksförbund, Villaägareförbundet och Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, SABO, säger i sin framställning till oss — eller kanske var det till skatteutskottet — att bostadssektorn inte kan bära den stora del av kostnaderna för reformen som regeringen föreslår. Anledningen till att jag ställde denna kompletterande fråga var att jag ville få en viss uppfattning om vad den kommande propositionen innebär. Jag skulle bli tacksam om bostadsministern ville antyda i vilken riktning det kommer att gå.
Fru talman! När man tar hänsyn till de skattesänkningar som människor får genom skattereformen kommer strängt taget alla att få en rätt kraftig ökning av sin disponibla inkomst, även sedan de på grund av skattereformen ökade boendekostnaderna är betalda.
Fru talman! Vi är tydligen överens om en sak, nämligen att det hade varit värdefullt att ha propositionen om bostadsfinansieringen färdig samtidigt med skattepropositionerna. Sedan har vi tydligen litet olika uppfattningar om hur stor andel bostadskostnaderna får bära när det gäller skattereformen.
I dag är det stor brist på barnomsorgsplatser i många kommuner, beroende dels på lokalbrist, dels på personalbrist. För att råda bot på denna situation prövar man olika modeller för verksamheten. Men många gånger stöter man på ofattbara hinder. Så händer det t.ex. att yrkesinspektionen vill förbjuda verksamhet eller hotar stänga redan fungerande dagis i villor på grund av för låg takhöjd.
Eftersom detta inte skall bli en skatteutfrågning avstår jag från att ställa ytterligare någon kompletterande fråga och avvaktar propositionen för att se vad den innehåller. Tack för svaren!

Fru talman! Med hänvisning till uppgifter om att yrkesinspektionen nekar verksamhet eller hotar stänga redan fungerande dagis i villor på grund av för låg takhöjd, har Barbro Sandberg frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att händelser av denna art inte kan ske. Bestämmelser om arbetsmiljön finns framför allt i arbetsmiljölagen och med stöd av den lagen meddelade föreskrifter. Tillsynen av efterlevnaden av arbetsmiljölagen och de anslutande föreskrifterna utövas regionalt och lokalt av yrkesinspektionen. Yrkesinspektionens olika distrikt har att självständigt fullgöra denna uppgift och kan meddela de förelägganden och förbud som behövs. Yrkesinspektionens krav på arbetsmiljön kan komma un der regeringens prövning först i samband med ett överklagande av ett sådant föreläggande eller förbud. Syftet med arbetsmiljölagen är att skapa en så god arbetsmiljö, fysiskt och psykiskt, som möjligt. Enligt min uppfattning är en god arbetsmiljö på daghemmen en förutsättning för att uppnå en god barnomsorgsverksamhet och för möjligheten att rekrytera och behålla personal i barnomsorgen. Jag avser emellertid inte att här gå närmare in på vilka krav som det är berättigat att ställa på daghemslokalernas utformning för att de skall anses erbjuda en god arbetsmiljö. För att undersöka om det finns onödiga statliga regler eller normer som utgör praktiska eller planeringsmässiga hinder för barnomsorgsutbyggnaden tillsatte jag i juni 1989 en arbetsgrupp i vilken ingår representanter för berörda departement. Arbetsmiljölagstiftningen och dess tillämpning på barnomsorgsverksamheten omfattas av arbetsgruppens arbete. Gruppen beräknas slutföra sitt arbete senast i september 1990. Vidare har jag tillsatt en aktionsgrupp för barnomsorg, som mycket snabbt bl.a. skall analysera kommunernas möjligheter att förverkliga riksdagens beslut om en förskola för alla barn. Gruppen har bl.a. i uppgift att pröva insatser för att ta bort administrativa, tekniska eller organisatoriska hinder för barnomsorgsutbyggnaden.
Fru talman! Jag tackar Bengt Lindqvist för svaret, och jag tycker att det delvis är positivt. Min fråga gällde om yrkesinspektionen verkligen skall kunna gå in och stänga fungerande daghem därför att takhöjden skiljer några få centimeter från normen. Om jag är rätt underrättad finns det ingen lag som föreskriver en viss takhöjd. Här försöker kommunerna att med alla till buds stående medel korta köerna inom barnomsorgen. Det aktuella fall som jag har tagit upp gäller ett daghem där alla är nöjda med den verksamhet som bedrivs. Det är ett föräldradrivet daghem i ett villaområde. Jag tycker att det låter litet diktatoriskt när yrkesinspektionen hotar med att vidta tvångsåtgärder mot kommunen och att utdöma böter eftersom kommunen bordlägger ärendet i väntan på yrkesinspektionens beslut — vilket man kunnat läsa om i pressen. Jag konstaterar att Bengt Lindqvist trots allt hyser en förhoppning att man skall kunna ta bort vissa onödiga hinder för barnomsorgsutbyggnaden. Kommunerna försöker verkligen att leva upp till riksdagens beslut om en förskola för alla barn. Det känns som om yrkesinspektionen försöker att stjälpa alternativa barnomsorgsformer. Det är inte första gången som man vänt sig mot föräldradrivna och andra kooperativa barnstugor. Jag anser att man kanske borde lyssna litet på dem som använder sig av verksamheten. I detta fall och i tidigare fall har personal, barn och föräldrar varit nöjda med verksamheten. Jag tror att yrkesinspektionen har viktigare uppgifter än att jaga dessa barnstugor.
Fru talman! Nu får vi i första hand avvakta arbetsgruppernas resultat. Jag har ett intryck av, och det tror jag delas av Barbro Sandberg, att det i första hand handlar om tillämpning av gällande lagstiftning och föreskrifter och mindre om det faktiskta innehållet i lag och föreskrifter. Det är möjligt att också arbetsgruppen kommer att visa att detta är fallet. Då får vi naturligtvis diskutera om det finns behov av ytterligare utbildning och belysning av vad verksamheten faktiskt ställer för krav. Jag vill samtidigt peka på balansgången mellan å ena sidan de olika kraven på miljö, säkerhet, hygien och andra hälsofaktorer för en viktig verksamhet som omfattar små barn samt å andra sidan kostnader och framkomlighet ur planeringssynpunkt. Jag vill betona att det här gäller att hålla balansen och att vi samtidigt ur kvalitativ synpunkt måste ställa kraven mycket högt.
Fru talman! Jag delar Bengt Lindqvist uppfattning därvidlag. Det finns ju faktiskt ingen lag om detta, utan det är bara normer som man har att rätta sig efter. När det gäller frågan om säkerhet och tillgänglighet är det självklart att vi alla vill ha säkra barnstugor, och vi vill också värna om personalen. Om personalen skadas kan man inte fortsätta att bedriva någon verksamhet. Det är inte enbart kostnaderna som skall vara avgörande. Men jag tycker ändå att det verkar litet konstigt att om lokalen har några få centimeter lägre takhöjd kan man stänga verksamheten och hota med att utdöma böter. Det verkar provocerande,

Fru talman! Krister Skånberg har frågat mig vad den svenska regeringen kommer att göra för att följa Brundtlandrapportens rekommendationer och fullfölja den energipolitik som riksdagen beslutade om redan 1980. I 1980 års riksdagsbeslut slogs fast att den sista reaktorn skulle stängas senast år 2010 samt att en successiv utveckling skulle ske mot ett energisystem i huvudsak baserat på varaktiga, helst förnybara och inhemska energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. Det systematiska arbete som har genomförts och som pågår för att ställa om vårt energisystem ger resultat. Vårt energisystem är i dag betydligt mer flexibelt och mindre miljöstörande än för tio år sedan. Oljeberoendet har under perioden minskat kraftigt — från 65 96 till drygt 40 70 av energiförsörjningen. Användningen av inhemska bränslen har ökat med mer än 30 96. Utsläppen av försurande ämnen från energisystemet har minskat — svavelutsläppen med 70 96 och kväveoxidutsläppen med drygt 30 96. Betydande resurser inom bl.a. energiforskningsprogrammet har satsats för att utveckla förnybara energislag som biobränslen, vind och sol till ekonomiskt bärkraftiga alternativ. Vi går nu vidare i detta arbete. I det förslag till skattereform som nu behandlas av riksdagen finns förslag om bl.a. skatt på utsläpp av koldioxid och svavel. Regeringen har också föreslagit en miljö avgift på utsläpp av kväveoxider. I det sammanhanget anmäldes till riksdagen att det i regeringskansliet förbereds förslag för att ytterligare stimulera miljövänlig energiproduktion bl.a. i form av kraftvärme, inom en ram av 500 milj.kr. och år. Därvid skall prioritet ges åt biobränslen. Den närmare utformningen av sådana stimulanser avses att redovisas i en energipolitisk proposition. Goda resultat har även uppnåtts vad gäller energioch elhushållning. I dag pågår arbetet med det elhushållningsprogram som riksdagen godkände år 1988. Det finns dock fortfarande en rad hinder för att arbetet med energieffektivisering skall skjuta fart. Ny eleffektiv teknik behöver utvecklas. Andra brister är bl.a. bristande information och svag företagsekonomisk lönsamhet för investeringar i energieffektiv teknik. Ytterligare åtgärder kan därför vara aktuella om elanvändningen skall kunna begränsas så att kraftutbyggnaden kan hållas på en rimlig nivå från miljösynpunkt. Åtgärderna bör inte begränsas till elhushållning. Regeringen avser att hösten 1990 förelägga riksdagen en energipolitisk proposition. I denna skall redovisas vilka åtgärder för såväl energitillförsel som användning som bör vidtas för att en tillräcklig elförsörjning skall kunna tryggas. I förberedelserna för propositionen beaktas givetvis de energipolitiska erfarenheterna i andra länder. Här bör man dock ha i minnet att förutsättningarna varierar kraftigt mellan länderna. Danmark har ett helt annat utgångsläge, eftersom man baserar praktiskt taget hela sin energiförsörjning på fossila bränslen. Som exempel kan nämnas att år 1986 var utsläppen av koldioxid per capita nästan dubbelt så stora i Danmark som i Sverige. Jag vill avslutningsvis erinra om att statsministern i en interpellationsdebatt nyligen har aviserat att han kommer att inbjuda riksdagens partier till överläggningar inför det kommande energipolitiska beslutet. I dessa överläggningar kommer frågan om energianvändningen att spela en viktig roll.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för ett utförligt och innehållsrikt svar. Det har alldeles nyligen hållits en konferens i Bergen som en uppföljning av Brundtlandkommissionens rapport. Enligt pressreferaten har man kommit överens på en del punkter, bl.a. att utvecklingen måste hållas inom de ramar som biosfären och ekosystemet tål för att säkra mänsklighetens fortlevnad. När det gäller just energi säger man att eftersom västvärlden står för 70 90 av världens energikonsumtion skall vi ta på oss ett huvudansvar att minska utsläpp av växthusgaser o.d. Detta är någonting som de länder som deltog har kommit överens om. För att nå dessa mål betyder en effektiv energianvändning mycket. Det är spännande, och en utmaning, att Danmark har föregått med gott exempel och, såvitt jag vet, har fattat det första beslutet. Stortinget i Norge har fått sig förelagt ett förslag till en ny energilag som man skall ta ställning till före sommaren. Den lagen innehåller bestämmelser om insatser för effektivare energianvändning enligt den s.k. balansprincipen, dvs. man vill fästa lika stor vikt vid investeringar i energianvändning som i ny energiproduktion. När statsrådet här talar om att det i vissa fall är företagsmässigt olönsamt att satsa på effektivare energianvändning blir frågan: Vad vill regeringen göra för att ta bort skillnaderna så att man kan kalkylera på samma bas enligt — som den kallas i Norge — balansprincipen?
Fru talman! Åtgärder inom energipolitikens område och inom energianvändningens område skall, efter överläggningar med riksdagens partier, redovisas i en proposition. Det återstår en hel del arbete innan regeringen kan redovisa de förslag som kommer att läggas fram för att åstadkomma bästa möjliga effekt för miljön. Jag är alltså inte i dag beredd att ge någon redovisning. Först tycker jag att det är rimligt att vi har dessa överläggningar för att klara ut vad andra partier säger. Vi har en situation i riksdagen där det har fattats en rad oförenliga beslut som behöver redas ut. Innan vi har gjort det kan vi inte redovisa vad propositionen skall innehålla.
Fru talman! Vi skall inte använda det här tillfället till att vädra våra olika meningar om vad som är förenligt och oförenligt. Jag vill ta upp några frågor till. Det norska förslaget till stortinget gäller bl.a. stamnätet. Man funderar på att ställa stamnätet till förfogande till självkostnad för alla som vill utnyttja det. Det skulle ge större möjligheter för investeringar i effektiv energianvändning och överföring av resultaten till de områden där de behövs bäst. Detta överensstämmer väl med just balansprincipen, dvs. att man kan satsa på effektiv energianvändning på samma villkor som när det gäller ny energiproduktion. Har man här i Sverige några funderingar på att stamnätet skall få användas till självkostnad i fortsättningen? Jag vill också peka på möjligheterna att köpa kraft från Norge. Även om vi vet att man från regeringens sida tycker att det är ett oförenligt beslut, finns det alltså möjlighet att köpa energi.
Fru talman! Nu går Krister Skånberg in på detaljfrågor som jag inte har någon möjlighet att besvara, eftersom jag inte har kunskaperna på området. Jag får återkomma i de frågorna när det finns bättre underlag, framför allt när vi har diskuterat igenom vad propositionen skall innehålla.
Fru talman! Låt mig återigen tacka för ett utförligt och bra svar. Jag vill använda ett ögonblick för att redogöra för den danska erfarenheten. Då den danska energiministern var ganska ny på sin post satte han sig, om jag är riktigt underrättad, med sina rådgivare och funderade på om det verkligen skulle kunna gå att följa Brundtlandkommissionens rekommendationer. Man kom fram till att detta med att satsa på effektiv energianvändning skulle göra det möjligt att faktiskt sänka energianvändningen i Danmark. Detta är precis vad man har beslutat. Det finns många rådgivare, statsrådet, som säkert är beredda att visa hur man kan klura ut detta med de till synes oförenliga riksdagsbesluten. Vi i riksdagen hoppas naturligtvis att vi kan stå för våra beslut, och vi vill värna om att de är förenliga. Skam över oss annars!
Fru talman! Jag håller med om att energihushållning över huvud taget är ett oerhört viktigt inslag i energipolitiken. Det finns bedömningar som har gjorts från olika håll att det går att åstadkomma ganska stora besparingar, och de skall vi ta till vara. Det bästa sättet att komma till rätta med de problem som finns med miljön är att spara på elanvändningen. Därför är detta en av de centrala punkterna för den proposition som skall utarbetas.
Fru talman! Det handlar naturligtvis som statsrådet påpekar i sitt skriftliga svar om att använda energin effektivare, men också om att den energitillförsel som kan komma att behövas, speciellt vartefter kärnkraften avvecklas, blir så miljövänlig som möjligt. I den serie av seminarier som vi har bjudit in en representant från vardera av de sex riksdagspartierna till, har vi nu kommit till biobränslen. Det är uppenbart att det finns en ganska stor potential på biobränslesidan som är outnyttjad. Speciellt om man använder biobränslen för mottrycksgenerering — något som statsrådet själv har varit inne på tidigare, bl.a. i en artikel tillsammans med Birgitta Dahl — finns det mycket att vinna för både miljöns och ekonomins skull och numera också för jordbrukets skull. Det kan vara ett sätt att trösta de jordbrukare som står och vaktar vårt hus och som vill få möjligheter att odla annat än bara livsmedel.

Fru talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen i samband med prövningen av Storas köp av Feldmähle Nobels aktier kommer att skapa garantier, som villkor för godkännande, för Storas investeringar i Sverige och att fackens inflytande inte minskar genom att dotterbolagens huvudkontor flyttas utomlands. Någon prövning av Storas köp av Feldmihle Nobels aktier är inte aktuell. Enligt företagsförvärvslagen prövar regeringen utländska företags förvärv av svenska företag.
Fru talman! Det köp som Stora gör av Feldmänhle i Västtyskland innebär att man slår samman papperstillverkningen, vilket får stora följder även för Sverige. De problem som kan uppstå för Sverige är bl.a. vad fackets roll skall bli i framtiden. Flyttas huvudkontoren utomlands för dotterbolagen eller för tryckpappersdivisionen Stora News, betyder det en förlust av den styrelserepresentation man nu har och den fackliga information som man i dag får. När det gäller investeringarna vet vi att det behövs stora investeringar i Billerud. Man kan fråga sig vad det finns för något här. Frågan om garantin kan vara hårt formulerad. Men regeringen samråder ju med storföretagen. Det förvånar mig storligen om regeringen inte vet om detta — dvs. i industridepartementet — och har samtalat med Stora om följderna. I regeringens proposition i ärendet till årets riksdag föreslogs en intensifiering mot bakgrund av just att huvudkontoren kan flyttas utomlands. Min huvudfråga till regeringen blir: Har Stora verkligen inte samrått med regeringen? Har Stora avgivit någon avsiktsförklaring för vad man har tänkt sig framöver vad gäller den svenska industrisatsningen? Det gäller inte minst investeringarna, men även fackets roll vid en så stor satsning utomlands.
Fru talman! Som jag har sagt i mitt svar föreligger det inte någon skyldighet för Stora att förelägga regeringen den här affären för prövning. Vi har ingen sådan lagstiftning i Sverige. Visserligen sker det samråd, men i den här frågan har det inte förevarit något samråd.
Fru talman! Om jag stod på verkstadsgolvet skulle jag säga: ”Det var ju.

Fru talman! Nu kommer Lars-Ove Hagberg in på en helt annan fråga, nämligen om de fackliga organisationernas inflytande i företagen och i de internationella koncernerna som icke är svenska. Det är en stor fråga som är föremål för diskussion i samband med de förhandlingar som pågår mellan Sverige, EFTA och EG, liksom den har varit upp till diskussion i nordiska sammanhang. Det är en viktig fråga för regeringen, men den har ingenting med den aktuella frågan att göra.
Fru talman! Det har direkt med denna fråga att göra. I dag har man i Stora News och i Papyrus en representation i bolagsstyrelserna. Om dessa företag nu lägger sina huvudkontor utomlands, betyder det att styrelserepresentationen går om intet för facket och inflytandet sker på helt andra villkor. För verksamheten i Kvarnsvedens Pappersbruk, Hyltebruk och Billerud m.m. kommer den fackliga positionen inte att vara som den är i dag. Det har att göra med förvärv av dessa aktier och förflyttande av huvudkontoren. I det här läget kan regeringen inte göra något åt det, och regeringen har ingen lagstiftning för att kunna ingripa mot detta.

Fru talman! Lars-Ove Hagberg har ställt en fråga som avser om ”regeringen i samband med prövningen av Storas köp --- ”. Det har inte förekommit någon sådan prövning, och det är det som är felet i hela frågeställningen. Frågan om de anställdas inflytande i företaget är en stor och viktig fråga, men den har ingenting att göra med den konkreta fråga som Hagberg ställde om prövning av Storas köp. Någon sådan finns inte.
Fru talman! Nej, men det finns dock ett samråd. Det är t.o.m. Rune Molin som står bakom propositionen, där man skriver att utvecklingen kan leda till att centrala koncernfunktioner i företagen i ökad utsträckning kommer att förläggas utomlands och därför skall man intensifiera detta samråd. Inte ens detta har Stora bekvämat sig till, eller också är det regeringen som har en för svag position. Stora har utan vidare bara slagit till. Jag vill egentligen veta om regeringen har några som helst garantier för eller informationer om vad som skall hända med Stora framöver, eftersom det handlar både om fackligt inflytande och om investeringar. Men jag konstaterar att regeringen inte vet någonting och att Stora inte har lagt papperen på bordet.

Fru talman! Siw Persson har frågat vilken bedömning regeringen gör om möjligheten för t.ex. den svenska verkstadsindustrin att hålla sina marknadsandelar på exportmarknaden. För att komma till rätta med den försämring av konkurrenskraften som skett under 1988 och 1989 behövs åtgärder som verkar på både kort och lång sikt. Som frågeställaren själv också säger är regeringen och folkpartiet överens om inriktningen av de kortsiktiga åtgärderna. I den reviderade finansplanen har regeringen deklarerat sin beslutsamhet att få till stånd en rejäl nedväxling av takten i löneoch prisutvecklingen i samband med skatterefor men. För att lyckas med detta krävs först och främst att arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar. För att näringslivet på lång sikt skall kunna utvecklas positivt måste åtgärder inom olika områden till. Näringspolitiken måste under 1990-talet inriktas på åtgärder som stimulerar ett ökat utbyte av insatta resurser i befintliga verksamheter och på att få till stånd en förnyelse av näringslivsstrukturen så att verkstadsprodukter tar en ännu större del av vår export. Produktiviteten måste alltså förbättras. Långsiktigt är det också nödvändigt att våra vägar och järnvägar håller en sådan kvalitet att näringslivets behov av snabba och säkra transporter kan tillgodoses. Arbetskraftens kompetens måste höjas och tas till vara på ett bättre sätt än nu. Det är också av mycket stor betydelse att vi kan utveckla ett nära samarbete med EG, eftersom en så stor del av särskilt verkstadsexporten sker till EG-länderna. På flera av dessa områden behandlar riksdagen nu regeringsförslag som förbättrar tillväxtmöjligheterna på längre sikt. Det gäller förslagen i de näringspolitiska, forskningspolitiska och regionalpolitiska propositionerna. Den näringspolitiska propositionen innebär en förnyelse av industripolitiken på flera väsentliga områden. Det gäller småföretagspolitiken, teknikpolitiken och de statliga företagen. Förnyelsen av regionalpolitiken förbättrar betingelserna för tillväxt i stödområdena. Samtidigt ökar företagens möjligheter att finansiera riskfyllda satsningar på nya marknader och nya produkter. På andra områden pågår för närvarande ett utredningsarbete. Regeringen har nyligen tillsatt den s.k. kompetensutredningen . En utredningsman har tillsatts för att föreslå hur näringslivet skall kunna medverka i de nödvändiga förbättringarna av våra vägar och järnvägar. Produktivitetsdelegationen arbetar sedan en tid. Dessa utredningar behandlar frågor som är av stor betydelse för möjligheterna att på sikt stärka näringslivets konkurrenskraft och få en högre tillväxt i landet.

Fru talman! Det akuta problemet för den svenska konkurrenskraften är naturligtvis kostnadsläget. Kostnadsläget i Sverige har på grund av bl.a. lönebildningen legat högre än i våra konkurrentländer. Den första och omedelbara åtgärd som bör vidtas är att företagen tillsammans med de anställdas organisationer måste komma fram till avtal som inte leder till en högre inflation än vad man har i utlandet. Det är den akuta åtgärd som kan vidtas. Där skall regeringen medverka genom att bedriva en ekonomisk politik som inte ger den överhettning i ekonomin som leder till att lönerna pressas upp. Detta har då gjorts genom den överenskommelse som har träffats mellan folkpartiet och socialdemokraterna för att dämpa trycket i ekonomin. Parterna, arbetsgivarna och t.ex. Verkstadsföreningen, har naturligtvis ett ansvar för att se till att kostnadsutvecklingen på grund av lönebildningen inte skenar i väg. Därutöver måste en lång rad åtgärder på det näringspolitiska området vidtas. Dessa åtgärder får ingen omedelbar effekt — i varje fall de flesta av dem — men de har effekt när det gäller att förstärka konkurrenskraften. Genom att komma till rätta med lönebildningsproblematiken och samtidigt bedriva en kraftfull näringspolitik kan vi förstärka konkurrenskraften.

Fru talman! För närvarande finns det gott om energi. Den räcker gott till verkstadsindustrin och mer därtill. Vi t.o.m. exporterar energi, så det är inte något problem för verkstadsindustrin. I det avseendet har den eltunga industrin större anledning till oro. När det gäller kostnadsutvecklingen måste också företagen ta sitt ansvar. Om man träffar en sådan löneuppgörelse som man har gjort på det privata området med Verkstadsföreningen, blir kostnaden så småningom dubbelt så stor som den avtalsmässiga lönehöjningen. Då har företaget ansvar för kostnadsutvecklingen. Det går inte att bara skylla på regeringen och löntagarna. Även företagen måste ta sitt ansvar.

Fru talman! Nu har vi ju träffat en överenskommelse med folkpartiet om finanspolitiken. Då är väl finanspolitiken bra?

Fru talman! En väsentlig faktor när det gäller trycket i ekonomin är att vi i Sverige har valt att ha en hög sysselsättning och en låg arbetslöshet. I utlandet lättar man det tryck som uppstår i ekonomin genom att öka arbetslösheten. Den vägen vill vi inte gå, utan vi vill genomföra andra åtgärder och öka utbudet av arbetskraft. Det finns en lång rad sådana åtgärder i de förslag som regeringen har lagt fram för att kunna klara bristen på arbetskraft och minska trycket i ekonomin.

Fru talman! Maggi Mikaelsson har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att förhindra att SJs personalpolitik åsamkar personalen arbetsskador samt att järnvägsstationerna också i fortsättningen kan hållas rena. För två veckor sedan svarade jag på en liknande fråga som Maggi Mikaelsson ställt. Då gällde det lokförarnas arbetsmiljö. Riksdag och regering har satt upp mål för SJ på olika områden. Utifrån dessa mål bestämmer sedan SJ självt hur verksamheten skall bedrivas och hur arbetet skall organiseras. En väl fungerande städning bör enligt min mening ses som en del av de mål för servicenivån gentemot resenärerna som satts upp. Med utgångspunkt från detta är jag inte beredd att vidta några åtgärder med anledning av frågan. Låt mig dock avslutningsvis upprepa vad jag sade då det gällde lokförarnas arbetsmiljö, nämligen att jag utgår ifrån att SJ fäster stor vikt vid arbetssituationen och arbetsmiljön för samtliga personalkategorier.
Fru talman! Jag skall be att få tacka kommuniktionsministern för svaret. Tyvärr kunde jag inte ta emot svaret på frågan om lokförare och lok för ett par veckor sedan på grund av att jag var sjuk. Men, som sagt, dessa frågor hänger ihop. Det är bra att kommunikationsministern hoppas att SJ skall fästa stor vikt vid dessa frågor. Om man tittar på den konkreta frågan om städning, finns det väl kanske anledning att betvivla det litet grand. Det har kommit en hel del kritik emot det sätt som SJ Städ sköter arbetet på. Städpersonalen upplever framför allt att den inte får tillräckligt med tid och att den därför inte hinner göra ett bra arbete. Städpersonalen utgör också en grupp där arbetsskadorna ökar. Det finns en ganska stor andel-arbetsskador. Det är en grupp som främst utgörs av kvinnor. 92 76 av dem som arbetar på SJ Städ är kvinnor. Mot bakgrund av att allergierna ökar i samhället är det också allvarligt om man drar ner för mycket på städningen. Städning är en typisk kvinnosyssla. Det finns en liten risk för att man inte kan den här frågan ordentligt på chefsnivå. I nr 8 för i år av tidningen Statsanställd säger en av cheferna följande: ”Lokalvårdarna måste prioritera. De kan inte hinna med exakt lika mycket som tidigare, men de kan hålla en bra standard. Städningen har haft för bra kvalitet förut. Det har inte SJ råd att betala längre.” Det skulle vara intressant att få veta om denna syn på arbetet även finns på andra nivåer inom SJ — att det är för bra kvalitet och att man inte har råd att hålla samma kvalitet som tidigare.
Fru talman! Jag utgår ifrån att SJ har en hög ambitionsnivå. Jag har också det bestämda intrycket att så är fallet när det gäller att upprätthålla en god miljö i verksamheten — i vagnarna, när det gäller arbetsmiljön och för passagerarna. Det är omöjligt för mig att gå in och diskutera enskildheter i detta sammanhang. Vi måste förlita oss på att man i det berörda affärsdrivande verket också kan hantera denna typ av frågor i det perspektivet att man nu strävar efter att öka passagerarunderlaget, att bli mera attraktiv för kunderna och att ha en hög ambition när det gäller att bereda arbetstagarna en god arbetsmiljö. Vi måste i hög grad förlita oss på att samarbetet mellan de anställdas organisationer och arbetsledningen kan utvecklas på ett bra sätt.
Fru talman! Jag har talat en del med städerskor som arbetar inom SJ, och de känner en stor oro. De som jag har pratat med säger att detta är ett led i att SJ vill sälja ut städningen till privata städbolag. Det är de självfallet rädda för. SJ går ut med stora kampanjer om att att man skall bli bättre på en rad punkter. Det borde också gälla städningen. Resandet har ökat. Jag åker ganska mycket tåg, och jag ser att det är mycket folk på tågen. Det är bra, men det borde betyda att man behöver städa litet mer och litet oftare. Ett annat problem för städerskorna är att de inte hinner med. De hinner med den löpande städningen. Alla som håller på med sådant vet att eftersatt städning skapar problem på sikt. Det är ett mycket kortsiktigt sätt att se på det hela. Jag tror att det är mycket viktigt när det gäller kampanjen om att SJ skall bli bättre att den självfallet skall innefatta omsorg om personalen, men också att man skall bli bra även på sikt när det gäller städning av tåg och väntsalar, så att man inte förstör materielen i onödan.

Fru talman! Marianne Jönsson har frågat mig om det är förenligt med riksdagens intentioner att sänka driftsbidraget till det enskilda vägnätet. Låt mig först konstatera att fördelningen av anslaget för bidrag till drift och byggande av enskilda vägar mellan länen och mellan olika verksamheter görs av vägverket i enlighet med förordningen om statsbidrag till enskild väghållning. Vägverket har i februari skickat ut direktiv för upprättande av t.ex. investeringsplaner för bidrag till byggande av enskilda vägar och därvid bl.a. angett att en sänkning av bidragsnivån till drift av enskilda vägar bör ske. Vägverkets förslag grundade sig på den anslagsnivå som föreslagits i den näringspolitiska propositionen. Jag har nu erfarit att trafikutskottets majoritet kommer att föreslå riksdagen att anslaget till enskilda vägar bör höjas med 100 milj.kr. utöver regeringens förslag. Bidragsnivån blir beroende av riksdagens beslut.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Kommunikationsministern ger mig här ett positivt svar. När jag ställde frågan den 4 maj hade jag inte den information som jag har nu, utan jag hade då vissa dubier när det gäller hur det skall gå för våra enskilda vägar. Jag tänker mest på mitt eget län, Kalmar län. Med detta förslag har situationen förändrats betydligt. De enskilda vägarna i vårt län är de längsta vägarna. Vi har 392 mil enskilda vägar i vårt län. De är lika viktiga för oss som de stora vägarna. De står för intransporter och uttransporter och har stor betydelse även för länets turism. Kommunerna är mycket engagerade i underhåll och drift av de enskilda vägarna. Kommunförbundet har också tillskrivit trafikutskottet, där man har behandlat dessa frågor, och kommunikationsdepartementet. När jag fick del av beslutet i fredags från trafikutskottet, trodde jag att ökningen av anslaget endast berörde de statskommunala vägarna och inte de enskilda vägarna. Av kommunikationsministerns svar förstår jag nu att det innefattar båda delarna. När vi fick dessa direktiv från vägverket i mars — det står februari i svaret — gällde det investeringar och kompletterande direktiv för femårsperioden. Nu gäller det här bara driften 1991. Jag vill ställa en kompletterande fråga till kommunikationsministern: Kan vi nu vänta oss att man från ansvarigt håll, från regeringshåll, betraktar de enskilda vägarna med större välvilja i fortsättningen?
Fru talman! Det behövs mera pengar till enskilda vägar, men i ännu högre grad behövs stora belopp för riksvägar och länstrafikanläggningar. Vi har satt i gång ett utredningsarbete, som skall bedrivas med stor intensitet. Utredningsmannen skall senast i oktober försöka presentera ett förslag till hur vi skall förstärka medelsnivån för vägar och järnvägar med hjälp av brukaravgifter och näringslivsmedverkan. I vilken utsträckning som det blir möjligt kan jag inte förutsäga i dag. Min ambition är att åstadkomma ökade anslag när det gäller vägarna. Det är vad jag kan säga. Men vi kan inte fördela mer medel än vad som står till förfogande. Svenska folkets vilja till ökade skatter är som bekant något begränsad. Den begränsade viljan återspeglas också understundom i riksdagen.
Fru talman! Jag lyssnar med intresse till kommunikationsministern. Jag ser också det här som en fråga om fördelning. Vi tycker att en större andel av pengarna skall gå till detta vägnät som är av så stor betydelse. När vi mitt under kampanjen Hela Sverige skall leva fick del av förslaget från vägverket betecknade vi detta förslag om en nedskärning av anslagen med 20 70 som ett landsbygdsfientligt förslag. I vår förtvivlan säger vi att pengarna minsann räcker till annars. 10 miljarder skall slukas av en Öresundsbro, och 700 milj.kr. räcker till två mil Uddevallaväg. Dessa enskilda vägar har stor betydelse för vår landsbygd där så många människor är beroende av vägarna. Vart man än kommer när man är ute i länet och talar så diskuterar människor vägfrågorna. Enskilda vägar är ett ämne som engagerar våra länsbor mycket. Naturligtvis är det intressant med nya tag på detta område, men det handlar också om att det skall vara en rättvis fördelning. De enskilda vägarna är naturligtvis jämfört med motorvägar en liten del i det stora perspektivet. Men för många människor i vårt land — inte minst hörde vi detta i lördags i Humlegården — har dessa vägar stor betydelse för om man skall kunna fortsätta att bo på landet.
Fru talman! Marianne Jönssons inlägg ger mig anledning att påpeka att en Öresundsförbindelse skall betalas av dem som trafikerar den, dvs. genom avgifter. En Öresundsförbindelse kommer inte att inkräkta på skattemedel som kan anvisas för bl.a. enskilda vägar.
Fru talman! I den frågan skall naturligtvis de nya tagen prövas. I mina diskussioner med kommunikationsministern hävdar jag att detta är en fråga om rättvis fördelning och det motto som vi skall leva upp till, nämligen Hela Sverige skall leva. Jag tackar för svaret. Jag gläder mig åt det extra tillskottet om 100 miljoner. Det betyder 3 miljoner till Kalmar län.

Fru talman! Kent Lundgren har frågat mig om jag är villig att medverka till att intervallen för televerkets spårningstjänst förlängs. Televerkets primära uppgift är att förse hela Sverige med väl fungerande telekommunikationer. Inom ramen för denna uppgift erbjuder televerket spårningstjänsten. Televerkets spårningstjänst innebär att verket försöker ta reda på varifrån ett visst telefonsamtal rings. När man lyckats ta reda på detta lämnas uppgiften till den uppringde abonnenten. Det kan finnas olika skäl för kunderna att använda sig av spårningstjänsten. Ett skäl som ofta anges är att s.k. telefonterror förekommer. I sådana fall är det oftast tillräckligt med spårning under några dagar. För kunder som vill skydda sig mot oönskade påringningar finns ett flertal andra metoder att använda sig av — hemligt telefonnummer, telefonsvarare m.m. Televerkets rutiner för spårningstjänsten varierar inom landet och även från tid till annan beroende på tekniska förhållanden, tillgång på erforderlig utrustning och antalet kunder som för tillfället önskar få tjänsten utförd. Rimliga särskilda önskemål om hur tjänsten bör utföras kan enligt televerket ofta tillgodoses i det enskilda fallet. Särskilt gäller detta i de enstaka fall där utredningen ingår i en förundersökning om brott. Televerket försöker anpassa spårningstjänsten efter kundernas önskemål så långt tekniska möjligheter tillåter. Jag anser mot den bakgrunden att några åtgärder från min sida inte är motiverade.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag fick en uppgift av honom som jag inte kände till, och det var att spårningstjänsten varierar inom landet. Jag trodde att den var någorlunda lika över landet. Inte någonstans i sitt svar nämner statsrådet den grupp människor som kan råka mest illa ut, alltså framför allt kvinnor vilkas män är ålagda besöksförbud. Det är ju dessa kvinnor som verkligen terroriseras. Besöksförbud utfärdas i regel över en längre tid, som jag skriver i min fråga, och i dessa fall är det så oerhört viktigt att ha spårningstjänsten konsekvent inkopplad under längre tid. Det har skett misstag, och det kommer att ske misstag så länge man har så korta intervaller som det nu är fråga om. Å andra sidan ser jag till min glädje ett uttalande från statsrådet där det står att rimliga särskilda önskemål om hur tjänsten bör kunna utföras kan enligt televerket ofta tillgodoses i det enskilda fallet, särskilt när det gäller förundersökning i brottmål. Kan jag tolka statsrådet på det sättet att detta är en — vad skall vi säga — mild påtryckning för att televerket verkligen försöker göra så i just dessa fall där utsatta brottsoffer är inblandade? Det är oerhört väsentligt att denna grupp, som redan lider så svårt, får den trygghet och det stöd som den behöver ha. Bl.a. genom spårningstjänsten kan man hjälpa dessa människor som är utsatta för otillbörlig påverkan av olika slag.
Fru talman! Kent Lundgren frågar om mitt svar skall tolkas som en mild påtryckning. Jag har inte uppfattat situationen så, att det i detta fall skulle behövas någon mild påtryckning. Detta är en redovisning av vad som gäller. Den information som jag har går ut på att det hos televerket finns en flexibilitet som gör att verket kan tillmötesgå särskilda önskemål från kundernas sida. Man kan alltså göra särskilda insatser då det är fråga om brott.
Fru talman! Som statsrådet förstår hade jag inte tagit upp denna fråga till diskussion om det inte funnits en orsak till det. I Stockholmsområdet är det så, att brottsoffer som utsätts för telefonterror har råkat ut för att de inte kan få längre intervall än tre veckor. Det är i minsta laget. Det kräver administrativa insatser av televerket om man hela tiden blir uppringd och påmind om att människor vill ha förlängning osv. Jag uppfattar detta även som en besparingsåtgärd för televerket. Dessutom förefaller tiden väl kort med tanke på att ett besöksförbud ofta utdöms för betydligt längre tid än tre veckor.
Fru talman! Utan att gå in på teknikaliteter vill jag bara göra den deklarationen att det är väldigt viktigt att televerket kan tillmötesgå telefonabornnenternas behov när det är fråga om den här typen av allvarliga övergrepp i form av telefonterror. Jag hoppas verkligen att televerket med den flexibilitet som man arbetar med skall kunna möta sådana här speciella behov på ett tillfredsställande sätt.

Fru talman! Annika Åhnberg har frågat mig om vad regeringen avser vidta för åtgärder för att föra över godstransporter till järnvägen så snabbt som möjligt. Frågan ställs med hänvisning till att motorvägsbron i Södertälje för närvarande är ur funktion. Riksdagens och regeringens ambition är att järnvägens andel av godstrafiken skall öka så mycket som möjligt på järnvägen där det finns förutsättningar. Denna ambition påverkas inte av händelsen vid motorvägsbron i Södertälje. SJs godstrafik utvecklas nu konkurrenskraftigt genom att erbjuda effektiva transporter. En sådan utveckling ställer krav på nya transportlösningar såsom kombinerade lastbilsoch järnvägstransporter och kundanpassade transportlösningar. För att främja denna nödvändiga omstrukturering av SJs godstrafik har riksdagen anvisat ett särskilt utvecklingsbidrag. Bidraget, som för innevarande budgetår uppgår till 455 milj.kr., skall främja sådana förändringar i produktionsapparat och investeringar som krävs för att få lönsamma godstransporter.
Fru talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Jag måste dess värre säga att svaret gör mig ganska upprörd. Det verkar nämligen inte som om regeringen har förstått vilken oerhörd belastning från miljösynpunkt det innebär för Södertälje att nu få alla de tunga transporter som förr gick på motorvägsbron rakt igenom vår tätort. Vår tätort är så belägen i en sänka mellan berg att den redan nu har mycket lätt att få den typ av inversionsproblem som man har i t.ex. Göteborg. Det här försämras oerhört mycket med denna väldiga trafikmängd med tunga godstransporter. Det förorsakar bullerproblem och innebär ökad olycksfallsrisk. Trafikapparaten är inte alls dimensionerad för detta. Nu svarar regeringen att ambitionen när det gäller järnvägstrafiken inte påverkas av händelsen med motorvägsbron i Södertälje. Men frågan har faktiskt både en långsiktig och en kortsiktig aspekt. Med min fråga ville jag i första hand ha svar på vad regeringen tänker göra för att lösa problemen som drabbar oss södertäljebor innan en provisorisk bro har byggts som åter kan ta emot denna trafik. Om det hade skett en järnvägsolycka är jag övertygad om att regeringen genast hade haft en mycket stor beredskap och flexibilitet för att föra över godstransporter till långtradare och lastbilar. Jag tycker att det är upprörande att regeringen i det här fallet inte har ambitionen att försöka lösa ett sådant allvarligt miljöproblem i denna akuta situation. Jag är säker på att vi från vpk har en högre ambition när det gäller att på lång sikt föra över transporter från vägar till järnväg. Men det var inte detta som min fråga i första hand avsåg. Det här är en fråga som är av oerhört stor betydelse för vår region. Det finns mycket annat att diskutera kring denna brofråga, t.ex. bristande säkerhet och den saltsjöbro som kommunen vill ha. Det har även ställts andra frågor om bron som besvaras här i dag. Detta visar hur oerhört angelägen och viktig denna fråga är för södertäljeborna.
Fru talman! Jag har uppfattat att frågan är mer av principiell och generell karaktär. Jag kan inte tänka mig att Annika Åhnberg menar att regeringen skulle kunna ingripa och säga att omlastning måste ske till järnväg på andra sidan Södertäljebron för att man skall få ta sig över detta ställe. SJ tecknar långsiktiga avtal med sina godskunder, och det är kunderna som bestämmer hur de skall frakta sitt gods. Och det är naturligtvis inte möjligt att från en dag till en annan göra om dessa avtal. Detta arbete måste ske mer långsiktigt. Jag återkommer med ett svar på frågan om Södertäljebron och åtgärder för att lösa detta speciella problem när nästa fråga skall besvaras. Jag har emellertid uppfattat att denna fråga är av mer överbegripande och generell karaktär. Om Annika Åhnberg menar att regeringen skall ingripa och föranstalta om en tillfällig godsterminal för omlastning av gods till järnväg då Södertäljebron skall passeras, så tror jag att hon inte har satt sig in riktigt i hur godstransporter måste fungera i det här landet.
Fru talman! Vad kommunikationsministern egentligen säger är att det är fullkomligt ointressant vilken typ av miljöproblem som denna händelse orsakar i Södertälje. Regeringen har ingen som helst anledning att bry sig om detta. Men om regeringen inte kan ta ett samlat grepp för att försöka hitta en lösning på de oerhört akuta problem som vi i Södertälje har, vem skall då kunna göra det? Det ligger knappast i kommunens makt att försöka hitta lösningar på detta problem. Det är inte heller särskilt troligt att det ligger i de enskilda kundernas — de som skall ha sitt gods transporterat — förmåga att hitta lösningar på denna problematik. Jag tycker faktiskt att det är ganska självklart att det är regeringen som i detta läge skall försöka ta en del av ansvaret och försöka hjälpa södertäljeborna. Jag kan inte se att det på något sätt skulle vara en konstig begäran av södertäljeborna.